Fru talman! ”Det bidde en tumme.” Egentligen är det en saga som slutar på detta sätt. Men i dagens politiska situation är det ingen saga, utan en krass verklighet för många barnfamiljer. Den som drar denna slutsats är Anna Lisa Hellsten i tidskriften Dina Pengar, där hon klart har redovisat hur effekten blir för barnfamiljerna med anledning av den största barnbidragshöjningen i modern tid, enligt de pressmeddelanden som har gått ut från socialdepartementet. När vi satt i förhandlingar om familjepolitiken i våras var vi från moderaterna klart medvetna om att om vi inte kunde få till stånd en systemförändring då det gäller familjepolitiken skulle vi hamna i den här ”tumsituationen” där svenska barnfamiljer nu sitter fast. Kontentan av detta blir att man inte kan lösa barnfamiljernas ekonomiska problem genom att bygga vidare på ett felaktigt system som utgår från det socialistiska tänkandet att man skall höja skatter och bidrag och på så vis skapa ökad rundgång i svensk ekonomi. Sammantaget är det, enligt samma artikel, ca 85 90 av barnfamiljerna som inte får fullt utbyte av denna den största barnbidragshöjn ningen i modern tid. Att man sedan till detta kan lägga bostadsbidragsökningen löser i sig inte problemet när det gäller det felaktiga system som socialdemokraterna använder sig av för att förbättra barnfamiljernas situation. Det går inte att fortsätta att öka rundgången med ökade skatter och bidrag som i sig ger en mycket liten positiv nettoeffekt för barnfamiljerna och som totalt sett tvärtom blir negativ för väldigt många av dem. Vi måste i stället, precis som vi från moderaterna under flera år påpekat, gå in och angripa de verkliga problemen i familjepolitiken. Vi måste utgå från de skatteproblem som finns i Sverige, med det felaktiga skattesystem vi har. När man beräknar nettoeffekten för barnfamiljerna av barnbidragsökningarna och finansieringen av dessa har man inte utgått från de nya skatter som aviserades för ett par dagar sedan. Om vi lägger till skatteökningarna på mellan 1 000 kr. och 1 500 kr. för de flesta barnfamiljer som man beslutat om eller som man kommer att besluta om i riksdagen enligt den socialistiska majoritetens avisering, kommer återigen barnfamiljerna att få en klart försämrad standard, trots löftena om en mycket väsentlig förbättring genom de kraftigaste barnbidragshöjningarna i modern tid. Fru talman! Vi kan helt enkelt inte fortsätta på det här sättet. Vi måste i stället gå in och angripa problemen där de verkligen finns. Vi måste utgå ifrån familjerna och familjernas situation. Vi måste behandla våra barnfamiljer såsom varande kompetenta att själva besluta om sin tillvaro. Vi måste bygga upp sociala trygghetssystem utifrån målet om valfrihet för de enskilda familjerna, där man tar hänsyn till vad föräldrarna själva vill när det gäller frågan om hemarbete eller förvärvsarbete och när det gäller frågan om på vilket sätt man skall lösa barnomsorgen. Om vi skall klara detta måste vi vidta reella förändringar när det gäller bl.a. skattepolitiken. Vi har från moderat sida redovisat ett bra förslag som ger barnfamiljerna skatt efter bärkraft. Det är märkligt att man från socialdemokratiskt håll inte är beredd att gå in och diskutera frågan på den nivån, i stället för att fortsätta på en gammal, omöjlig väg. Vi har sagt att vi vill ha en vårdnadsersättning, för att på så vis skapa litet grand rättvisa mellan de familjer som löser barnomsorgsfrågan själva och de familjer som får ta del av den kommunala barnomsorgen. Vi vill ha avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader, för att också öka rättvisan utifrån synen på självbestämmanderätten när det gäller barnomsorgen som sådan. Valfrihet och respekt för familjen, som bäst vet hur man skall ta hand om sina barn, måste på nytt bli vägledande inom svensk familjepolitik. Vi måste arbeta för att komma ur det socialistiska familjepolitiska mönstret. Vi vet och vi har sett att det får katastrofala konsekvenser för många av våra barnfamiljer. Men valfriheten gäller ju inte enbart barnomsorgen, arbete i eller utanför hemmet samt synen på skatteavdrag och på principen skatt efter bärkraft, utan valfriheten för familjerna måste ju sträcka sig längre. Vi måste också få en ökad valfrihet i vården, t.ex. sjukvården. Hur är det med barnfamiljernas valfrihet på den punkten i dag? Om vi nu analyserar konsekvenserna av det beslut riksdagen fattade med anledning av Dagmarförslaget, ser vi att det verkligen är en lustiger dans som pågår i de olika landstingen. För våra läkare och framför allt för våra patienter är dansen sannerligen inte lustig, utan snarare tvärtom. Vi har här på nytt fångats i ett mycket knepigt politiskt system, där politikerna i princip blir ställföreträdande patienter; politikerna skall gå in och bestämma om vården, dess inriktning osv. Detta är orimligt. Från moderat sida varnade vi för detta beslut — vi motarbetade det så mycket vi kunde. När vi nu ser konsekvenserna av beslutet kan vi säga att det egentligen blev värre än vad vi befarade. Dagmar har i princip blivit ett vapen i socialismens händer på vårdområdet i Sverige. Det intressanta är att t.o.m. sjukvårdsministern anser att man i vissa landsting går för långt när det gäller att använda den möjlighet som riksdagens majoritet gett landstingen på detta område. Så har det tydligen varit i bl.a. Göteborg. Det är principen som är felaktig, framför allt principen om vem som skall disponera försäkringspengarna. Enligt vår uppfattning är det den försäkrade själv som skall disponera över pengarna. Enligt beslutet blev det politikerna som disponerar över pengarna. Om vi granskar den huvudrekommendation som Landstingsförbundet skickat till landstingen, finner vi att det är en ganska skrämmande läsning. Det sägs att man i sig skall kunna tillstyrka deltidsverksamma läkare, om det är lämpligt att man träffar sådana här avtal. Vem avgör då om det är lämpligt? Jo, det gör givetvis landstingspolitikerna. Det är dessa som avgör om det är lämpligt — det är inte patienterna eller de som bedriver sjukvården. Det sägs att man skall tidsbegränsa tillstyrkan, om behov finns av anpassningsåtgärder under en övergångstid. Återigen: Det är landstingspolitikerna som bestämmer. Ingen tillstyrkan för läkare med begränsad verksamhet och/eller hög ålder, sägs det vidare. Här kommer återigen en begränsningsklausul in i bilden. En annan faktor som är viktig att påpeka i detta sammanhang är att entreprenadavtalen i första hand skall tecknas med juridiska personer. Fysiska personer — enskilda läkare — skall enbart i undantagsfall kunna få ett avtal. Vad visar detta? Jo, det visar helt enkelt att de enskilda läkarna inte bara är i händerna på landstingen, utan de hamnar också i händerna på någon form av organisation, som skall föra deras talan i förhandlingar med landstinget. Vederbörande läkare är alltså uppknuten två gånger, om man följer denna rekommendation. Vidare heter det att vårdavtal med enskilda läkare skall kunna träffas i vissa fall, om lokala förhållanden motiverar sådana här vårdavtal. Man vill begränsa tiden till mellan två och fem timmar per vecka, osv. Således: Riksdagsmajoriteten har gett landstingspolitikerna långtgående befogenheter när det gäller att bedriva politiken på detta område. Av de läkare som byggt upp en fritidspraktik är det många som i dagarna får ett brev från försäkringskassan, där det helt sonika meddelas att det avtal de tidigare haft med försäkringskassan inte längre gäller. Om läkarna anser att de blivit felaktigt behandlade kan de anföra synpunkter inom 14 dagar. De fritidspraktiserande läkare som har byggt upp en organisation för sin fritidspraktik, hyrt lokaler, skaffat material och utrustning, och — framför allt — som har en grupp patienter att vårda, får helt plötsligt bara en uppsägning från försäkringskassan innebärande att de fr.o.m. årsskiftet inte längre tillhör trygghetssystemet. I och med detta är det inte bara läkaren som hamnar utanför trygghetssystemet utan givetvis i första hand de patienter som denne läkare har att betjäna. Hur agerar landstingen? Låt oss först se hur man handlägger frågorna i Stockholm. Om man utgår från 1983 års siffror finner man att ungefär 30 milj.kr. gick till fritidspraktiserande läkare. Ungefär 200 000 besök per år gjordes hos fritidspraktiserande läkare. Nu vill landstingets majoritet skära ner denna besöksvolym med 40 96, dvs. 80 000 besök. Vad innebär detta? Jo, den majoritet i Stockholms läns landsting som handlägger sjukvårdsfrågor anser att 80 000 av de 200 000 besöken har varit onödiga, att man i Stockholm har sprungit till läkare av okynne. Om det inte är så majoriteten menar, så måste landstingets egen sjukvårdskapacitet ökas i motsvarande grad, och det är just vad man är i färd med att göra. Man skall förstärka sina egna läkarresurser med 10 milj.kr. enligt de resonemang som nu pågår. Fru talman! Vad blir följden av detta? Jo, följden blir givetvis att utöver de läkare, som f. n. är sysselsatta på heltid hos landstinget och dessutom har en fritidspraktik, måste landstinget anställa nya läkare. Och varifrån skall dessa nya läkare tas? Jo, de måste tas utifrån landet. Således blir följden att Dagmaröverenskommelsen får en effekt rakt motsatt den som majoriteten i denna kammare förutsåg. I stället för att få läkare att flytta från de tättbefolkade områdena till glesbefolkade områden blir det precis tvärtom. Om man förbjuder fritidspraktik måste man täcka läkarbehovet i centralorterna genom att dra läkare från andra orter till de tättbefolkade områdena. Förhållandet är likadant i Göteborgsområdet. Där säger den socialistiska majoriteten att man skall tillgripa dispenserna -— jag vill kalla det så — med stor restriktivitet, och man skall i princip inte teckna några vårdavtal med fritidspraktiserande läkare. I Göteborg har man haft 130 000 besök hos fritidspraktiserande läkare. Effekten där blir densamma som i Stockholm: i stället för att patienterna går till fritidspraktiserande läkare måste man inom den offentliga vården anställa nya läkare och på så vis dra läkare från andra orter, där de hade behövts bättre. Jag skulle kunna räkna upp ytterligare exempel där effekten blir densamma. En annan fråga som jag skulle ha ställt till statsrådet Sigurdsen om hon hade varit här gäller studenthälsovården. Läkarna inom studenthälsovården har f.n. samma förutsättningar som andra läkare att få ersättning via försäkringskassan. fr.o.m. halvårsskiftet 1985 skall studentläkarna få ersättning via direkta statsbidrag. Men vad händer under mellantiden, mellan den 1 januari och den 1 juli 1985? Det är också oklart. Fru talman! Jag har med dessa exempel velat påvisa att det beslut som riksdagen fattade beträffande huvudmannaskapet för sjukvården och Dagmaröverenskommelsen var djupt olyckliga. Jag hoppas att överenskommelsen får en mycket kort tillämpningstid i Sverige och att kammaren är beredd att ompröva beslutet.
Fru talman! På grund av en rad djupt tragiska händelser har frågor kring barnens säkerhet och miljö aktualiserats. Barn har skadats svårt och dödats som en följd av bristande säkerhet i miljöer där barn vistats. Bara några exempel. Jag tänker på fotbollsmål, som vält och givit barn skador med dödlig utgång. Jag tänker på en olycka, där flera barn dödades i en oskyddad grustäkt. Det har kommit larmrapporter om skador som drabbar barnen på skolgårdarna, skador som är värre än vi vetat tidigare. Det finns exempel på olyckor som skett, därför att lekutrustning såsom vattenrutschbanor brister i säkerhet. Barn skadas och dödas i trafiken, därför att bälteskuddar och säkerhetsbälten i baksätet inte använts. Olyckor som drabbar barn är helt enkelt mycket vanliga, även om de allvarligaste har minskat. Inom barnmiljörådet, som ju bl.a. har till uppgift att verka för ”en ökad säkerhet för barn och ungdom”, har vi därför haft anledning att skärpa tonen för att få till stånd åtgärder som kan få olyckorna att bli färre. Nu måste alla ställa upp i arbetet för att medverka till säkrare barnmiljöer. Här har föräldrar, folkrörelser och kommuner ett ansvar liksom regering, riksdag och statliga myndigheter. Fritidsförvaltningar och föreningar har ett ansvar för att se till att fotbollsmål sätts fast framöver, så att vi slipper fler olyckor. Vi har ansvar för att se till att grustäkter inte i fortsättningen är dödsfällor genom att omgärda grustäkter på samma sätt som exempelvis byggarbetsplatser. Här krävs det sannolikt lagändring för att bättre skydda barnen. Vi får inte heller vara tillfreds med att skadorna på barn som vistas på skolgårdar är så omfattande. Det har dessutom överraskande nog visat sig att många av dessa olyckor har sociala orsaker, dvs. skadorna orsakas i många fall av elever. Jag tror att flera meningsfyllda aktiviteter på rasterna och kanske en ökad tillsyn borde kunna minska antalet olyckor. Nya utrustningar för barns lek såsom exempelvis vattenrutschbanor kan stimulera och göra leken roligare, och det är bara bra. Men det kan inte vara rimligt att lekredskap har sådana säkerhetsbrister att barnen kan få allvarliga skador. Därför har vi från barnmiljörådet hävdat att det måste fastställas regler för hur dessa vattenrutschbanor skall vara utformade så att skaderisken kan minimeras. Jag utgår ifrån att regeringens skrivelse i denna fråga till ordningsstadgekommittén skall leda till en snabb lösning. Om alla använder bilbälte även i baksätet, kan många liv räddas och svåra skador undvikas. Det gäller naturligtvis alla, men bilbälte i baksätet är i hög grad en barnsäkerhetsfråga, därför att de flesta barn åker i baksätet. Jag ser därför inga skäl mot att snabbt införa skyldighet att använda bältena i baksätet. Det är ju en uppfattning som delas av många, exempelvis en del motororganisationer. Fru talman! Det här var bara några exempel på vad som bör göras för att öka barnens säkerhet. Detta säkerhetsarbete kommer att underlättas av att vi förväntar oss en bättre registrering av barnolyckorna. I dag finns ingen fullständig registrering. Men riksdagen uttalade sig i fjol för att bygga upp en sådan. Därefter har en utredning presenterat förslag, som jag förväntar mig skall genomföras. Det är också viktigt att arbetet med säkerhetsfrågorna inte försummas bara därför att stat och kommun har mycket arbete med andra viktiga frågor såsom utbyggnaden av barnomsorgen. De flesta av farorna för barnens säkerhet kan säkert undanröjas genom insatser av föräldrarna i hemmet och genom att olika kommunala organ i samarbete med barn, deras föräldrar och folkrörelser tar itu med problemen. Det kan vara frågor om hur trafiken skall regleras för att skapa säkra vägar till dagis och skola. Det kan vara frågor som, vilket jag tidigare berört, att se till att lokaler och områden där barn vistas görs säkrare. Men i en del fall kräver säkerhetsarbetet att lagar och regler ses över, och när det behövs får vi inte tveka om att skärpa bestämmelserna. Det får inte bli så, att rädslan för nya regler och den kärva ekonomin i stat och kommun bromsar upp säkerhetsarbetet. Vi får inte lyssna för mycket på vare sig dem som säger att vi inte har råd med barnens säkerhet eller på dem som ser allvarliga ingrepp i folkets frihet i varje försök som ökar säkerheten för barnen. Utöver att olyckorna leder till mycket lidande för barn och deras anhöriga som drabbas, är kostnaderna för samhället mycket stora. Därför lönar sig säkerhetsarbetet både utifrån mänskliga och ekonomiska utgångspunkter. Även om olyckorna är för många i dag, har antalet dödsolyckor halverats sedan 1970-talets början. Till stor del har denna förbättring kunnat ske därför att vi inte tvekat att skärpa lagar när det varit nödvändigt. Fru talman! Jag har med detta velat fästa uppmärksamheten på en mycket allvarlig och viktig fråga, och jag hoppas att alla berörda är beredda att ge arbetet för att minska olyckorna bland barnen hög prioritet.

Fru talman! Barnfamiljerna kommer i strykklass när socialdemokraterna regerar. Det räcker med att göra en hastig tillbackablick på det senaste året för att få det påståendet bekräftat. Av alla de skatter som socialdemokraterna har höjt, sin vana trogen, har i synnerhet barnfamiljerna drabbats. Likadant är det med de nya förslagen till skattehöjningar. Jag vill inte antyda att den socialdemokratiska politiken medvetet är dikterad av ovilja mot barnfamiljerna, även om det skulle kunna se så ut. Snarare är det nog fråga om oförmåga. Men ibland är också den förklaringen svår att smälta. Ett exempel är den fördröjda barnbidragshöjningen. Otvetydiga siffror avslöjade att just barnfamiljerna som en ekonomiskt sårbar grupp i samhället fick det avsevärt mycket svårare under den socialdemokratiska skattehöjningspolitiken. En intensiv debatt flammade upp. Det fanns alla skäl för regeringen att äntligen göra något men något initiativ togs inte. Vi i centern yrkade på att barnbidragshöjningen skulle kommit redan i juli, och för det borde det ha funnits en betryggande majoritet. Nej, regeringens brist på riktig känsla för barnfamiljernas behov beror nog inte på bristande insikt om hur denna grupp har det. Det är nog stället så att regeringens skicklighet är underordnad andra syften än att i första hand förbättra för barnfamiljerna. Först vid årsskiftet kommer ju den barnbidragshöjning som undanhållits dem som för länge sedan har varit berättigade till den. Man anar mönstret. Taktiskt vill socialdemokraterna lägga barnbidragshöjningen vid ingången till valåret. Den socialdemokratiska regeringens taktiska skicklighet verkar till förmån inte främst för barnfamiljerna utan för det egna taktikspelet. Frågan är bara om regeringen inte är en smula för smart. Spåren av ett så cyniskt spel förskräcker och avskräcker. Men framför allt är det tomrummet efter en helhjärtad familjepolitik som känns påtagligt. Att tomrummet efter en sådan politik får sina avläsbara konsekvenser börjar bli allt tydligare. Så som världen ser ut i dag behöver barnen, det uppväxande släktet, stöd och stabilitet i den lilla värld som är deras och där de formas. Det måste vara en fantastisk brist på sinne för proportioner, när man tänker på vad regeringen i all välmening lägger ut på AMS-bidrag för att få ner arbetslösheten, som är ett samhälleligt ont, och jämför det med vad den är villig att satsa på en lika vital faktor i samhället, nämligen på familjen. Som det nu är utsätts barnfamiljer för påfrestningar av olika slag, inte minst de slitningar som bekymmer med ekonomin kan åsamka människor. Och det får följdverkningar på många olika områden. Det är inte lätt för människor som inte får ekonomin att gå ihop att vara harmoniska och glada. Det är ett grundskott mot familjens stabilitet. Till det kommer den bristande förståelsen för problemen. Vad hjälper det sedan om regeringen påstår sig förstå men ingenting gör? Insåg man värdet för barnen av vad trygghet och stabilitet i hemmet innebär så skulle helt andra resurser ställas till barnfamiljernas förfogande. Tyvärr tycks den förståelsen helt saknas. Man talar om barnomsorg och satsar mycket pengar på den, men bortsett från att den är orättvist fördelad och ensidigt spenderad och skevt regionalt och socialt planerad, så menar man med barnomsorg enbart den som sker på institutioner. Om inte familjen får fungera som den skall och som den trygghetsskapande barnomsorg familjen skall vara så kommer all annan barnomsorg att förfela sitt syfte. För grundtryggheten måste ju ändå komma från trygga föräldrar som också av samhället får bekräftelse på värdet av sitt föräldraskap. Den första naturvuxna och självklara försvarslinjen mot drogkultur och vilsenhet och allt det som kan riva ner och förstöra också unga människor och spoliera en stor del av deras unga liv, den försvarslinjen går i familjen. All erfarenhet talar för det, och det är dags att dra de politiska konsekvenserna av det. Ett uteblivet stöd, såväl ekonomiskt, psykologiskt och socialt, till föräldrar i deras föräldraroll, det innebär att man river ner denna försvarslinje. Vi måste ge föräldrarna kurage att vara föräldrar. De är de bästa experterna på sina egna barn. Det är inte bara yrkesrollen och karriären som skall omhuldas, utan det är också föräldrarollen som man borde få tillfälle att spela väl, och där är samhället skyldigt att ställa upp så att människor i alla grupper, inte bara välsituerade, får möjlighet att under några år uppleva tillfredsställelsen att helhjärtat på deltid eller heltid vara föräldrar. Det här kostar och det finns ingen kalkyl över vad det ger igen, men jag tror att de flesta känner på sig att det är en god affär för samhället i det långa loppet. Under debatten har den ensidiga satsningen på den offentliga sektorn med rätta ifrågasatts. Man har kommit bort från tanken att samhället och institutionerna skall allt bestyra. Men alltjämt är det så att socialdemokrater tänker och planerar i samma banor som under 1960 och 1970-talen och inte kan tänka sig någon annan form av barnomsorg än den som planeras på central nivå. Även om man har gjort ett litet avsteg från de invanda hjulspåren och accepterar att också föräldrakooperativ får statsbidrag, om än i mindre omfattning, så är det fortfarande så att det är daghem som gynnas jämfört med familjedaghem, deltidsförskola och barnomsorg i alternativa former. I stället vill vi i centern ha en större variation och valfrihet. Vi vill ha ett system som gynnar och understödjer det naturliga intresset som finns hos föräldrar att ta initiativ till förmån också på barnomsorgens område. I socialdemokratiska system får ungefär två tredjedelar av förskolebarnen inget alls av de 14 miljarder som den kommunala barnomsorgen kostar. Det är märkligt att socialdemokraterna kan acceptera det, särskilt som låginkomsttagare missgynnas liksom glesbygdsbor. Dessutom begränsas valfriheten. Institutioner prioriteras och föräldrarnas vård av egna barn erkänns inte som ett arbete. Devalvering, momshöjning, borttagande av livsmedelssubventioner och åtskilliga skattehöjningar har drabbat just barnfamiljerna hårdast. I många familjer, ofta de med lägst inkomst och flest barn, tvingas båda föräldrarna arbeta heltid för att försörja familjen. Samtidigt har dessa familjers barn, enligt en LO-rapport, i mindre utsträckning än höginkomstgrupperna tillgång till daghem och över huvud taget kommunal barnomsorg. En rättvisare fördelning måste ske. Vi måste se till att de åtgärder som vidtas inriktas på dem som har det ekonomiskt sämst ställt. Det råder inget som helst tvivel om att det är flerbarnsfamiljer med bara en inkomst som mer än någon annan grupp behöver ett stöd. I år har den familjepolitiska debatten främst handlat om den standardsänkning som barnfamiljerna har fått känna av efter regeringsskiftet 1982. Trots allt som bidragit till att göra det dyrare för barnfamiljerna att leva har regeringen inte själv lagt fram något förslag till förbättringar under 1984 och inte heller stött de förslag till förbättringar som vi lagt fram och som skulle ha trätt i kraft under 1984. Nu kommer inte barnbidragshöjningen förrän den 1 januari 1985. Det som man allra mest kan beklaga, det är att socialdemokraterna går emot vårt förslag om vårdnadsersättning. Men den måste byggas ut förr eller senare. Vi måste myndigförklara föräldrarna och ge dem möjlighet att välja den barnomsorg som bäst passar familjens situation. Vi i centern arbetar för en mångsidighet i barnomsorgen och utrymme för enskildas och föreningars initiativ. När ni socialdemokrater säger nej till vårdnadsersättning, beror det antagligen på att ni ser den som ett hot mot den kollektivistiska, orättvisa, ensidiga, dyra och ojämnt fördelade barnomsorg som är det enda ni själva kan tänka er. För socialdemokraterna är det daghem som det är fråga om. Men vi kommer att arbeta vidare för en vårdnadsersättning som ett alternativ eller komplement till samhällets barnomsorg. Centerns förslag om vårdnadsersättning utgår från grundtanken att föräldrar skall få mer tid för sina barn och att omsorg om små barn måste räknas som ett arbete, också om arbetet utförs i hemmet av en förälder. Inkomst av arbete skall naturligtvis vara skattepliktig också när den har vårdnadsersättningens form. Fru talman! Vi i centern tror att det här är den bästa investering som man kan göra inför framtiden. Vårdnadsersättningen är en naturlig konsekvens av de här synpunkterna. Vi vill att samhället går in och sanerar barnfamiljernas dåliga ekonomiska standard, särskilt flerbarnsfamiljernas. Vi måste höja statusen i att vara förälder!

Fru talman! Vi kan konstatera att välfärdsbygget inte alltid blivit vad vi hade tänkt oss. Visst har vi alla fått det bättre — skola, sjukvård, hyggliga arbetsvillkor, hyggliga löner. Men samtidigt är det uppenbart att något har gått förlorat på vägen. Det är inte alltid den mjuka omtankens välfärd vi har skapat, utan ibland snarare den fyrkantiga byråkratins. Den som söker en ”medmänniska” möts inte sällan av enbart en ”handläggande tjänsteman”. Människor känner sig vilsna! Vi skall göra en kort historisk tillbakablick. I dag är vi vid den tredje-fjärde generationen efter industrialismens genombrott i vårt land. Automationen i arbetslivet har på senare år lett till att en del naturliga kontaktpunkter mellan människor försvunnit. Tidigare fanns ofta god kontakt mellan generationer — vi hade ofta tregenerationsfamiljer. I dag finns det barn som aldrig träffar några gamla. Faroch morföräldrar bor långt bort. Sedan år 1880 har vi svenskar tiodubblat vår konsumtion. Man kan indela samhället i tre sektorer: e Hemsektorn, med matlagning, tvätt, omtanke, ömhet etc. e Marknadssektorn, där vi har den privata företagssektorn. e Samhällssektorn, med utbildning, sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg. De senaste 100 åren har inneburit en radikal omfördelning mellan dessa tre sektorer. Mycket av matlagningen har gått över från hemsektorn till marknadssektorn. Vi köper halvfabrikat, äter lagad mat i lunchmatsalar och restauranger. Vi stoppar inte strumpor, vi köper nya i stället. Ansvaret för barn, sjuka och gamla har till stor del övertagits av samhällssektorn. Uppgifter som förr sköttes av företagssektorn har nu tagits över av samhället. Vad skulle behövas i samhället i dag? Jag tror att vi behöver komplettera den materiella välfärden som byggts upp. Det handlar inte om att förkasta de materiella landvinningarna. Men det handlar om att inse att inget samhälle kan bli mänskligt, om det inte tar till vara idealiteten och räknar med ett personligt ansvarstagande. Ideellt arbete är en undervärderad kraft i vårt samhälle. Det är fel att tro att alla problem kräver insatser från stat och kommun. Fyra årtionden socialdemokratiskt styre fick många att tro att ideal och personligt ansvar var något som hörde till det förgångna. Men glädjande nog började en omvärdering ske. Trots detta finns det gott om exempel på att ideella och frivilliga insatser motarbetas. Att ge idealiteten rum i samhället är en viktig fråga för folkpartiet. Partiet har fört fram de här tankarna i årtionden, men inte alltid mött förståelse. Vi kommer att fortsätta detta arbete. Jag kommer senare att ge konkreta exempel på hur värdefullt ideellt och frivilligt arbete tyvärr har motarbetats. Och detta är en mycket olycklig tendens. Frivilliga insatser bör uppmuntras, inte motarbetas. Många skäl talar för att vi måste skapa en större förståelse för ideella intressen. En välvillig tolkning av de här olustiga tendenserna är att de är ett utslag av en missuppfattning av vad välfärdsutveckling innebär. En annan tolkning är att det kan gå en ideologisk skiljelinje i denna fråga. Människor som ägnar sin fritid åt arbete i en förening gör det därför att de tycker att det är viktigt: idrottsledarna för att de tycker att det är meningsfullt att engagera sig för ungdom, personer inom Röda korset därför att de vill hjälpa människor och i kyrkor därför att de har en tro och vill engagera sig för människor. Här följer en del exempel på hur ideellt arbete har motarbetats. I en mellansvensk stad fick jag höra beskrivas hur föräldrar, lärare och elever hade beslutat att tillsammans arbeta fram en skolpjäs som skulle framföras vid ett bestämt tillfälle. Man började träffas varje vecka för att repetera och förbereda ett scenbygge. Det uppstod en utmärkt kontakt mellan föräldrar och lärare. Eleverna stortrivdes och arbetade med att förverkliga framträdandet. Då stoppade tyvärr facket samarbetet, med krav på ersättning till lärarna för att en fortsättning med det gemensamma projektet skulle tillåtas. Projektet fick läggas ned. Nej till sommargårdar. I kyrkor och frikyrkor har det ofta förekommit att ungdomar hjälpt till med en del praktiska sysslor på församlingarnas sommargårdar mot att de fått gratis kost och logi och gått för en något lägre lön. Deras arbete har bestått i att t.ex. hjälpa till i köket eller sköta trädgården. Detta har Hotello. restauranganställdas förbund protesterat mot och krävt att de som arbetar på sommargårdar skall ha högre lön. Några frivilliga insatser ville man inte acceptera. Ett exempel är baptisternas ungdomsgård i norra Halland, Vallersvik, som förra året hotades av facket för att ungdomarna där hjälpte till. Glädjande nog har nu facket backat och accepterat de arbeten som görs där. Nej till Röda korset. Röda kors-medlemmar bedriver sjukhusvärdinneverksamhet. De hjälper patienter att hitta rätt och går ärenden av olika slag. Den här verksamheten har mött motstånd och stoppats på några håll i landet. Det skall vara anställd personal i stället för frivilliga insatser. Ett stort problem i många skolor är att mycket förstörs. Det har man försökt råda bot på genom att göra eleverna mer delaktiga i skolans skötsel. En del elever har fått hjälpa vaktmästaren, andra har hjälpt till vid bespisningen. Inte heller detta har gått smärtfritt. Sommaren 1982 gick några lärare från Gävle på en frivillig kurs. Det ogillade Lärarförbundets ordförande Hans Hellers. Han ansåg att lärarna borde begära extra betalt. Men kursen var frivillig och lärarna deltog i den av eget intresse, så extrabetalning var inte aktuell. När lärarna vägrade lyda Hellers order att hoppa av kursen blev de uteslutna ur facket. Under den långa tid folkpartiet innehaft en dominerande ställning i Göteborg har det varit självklart att aktivt uppmuntra och stödja ideellt socialt hjälparbete. Detta har bl.a. inneburit att kommunen hjälpt LP stiftelsen och Räddningsmissionen-Fyrbåken med lokalbidrag. Den nya socialdemokratiska ledningen i socialnämnden delade inte denna uppfattning utan stoppade dessa bidrag efter makttillträdet. Detta är ett ofattbart beslut med tanke på den stora hjälpinsats som dessa föreningar gör. Det är min förhoppning att socialdemokraterna i Göteborg vid närmare eftertanke kommer att ompröva detta beslut. LP-huset i Göteborg fungerar som en uppsamlingsstation för människor som behöver bistånd. Utöver helinackorderingarna finns det på varje hem dagbesökare, som inte övernattar men tillbringar varje dag på hemmet för att få hjälp. I LP-huset bedrivs dessutom en öppet-hus-verksamhet, värmestuga, kaffeservering, utdelning av kläder samt rådgivning till enskilda och familjer. Rådgivningsverksamheten rörande alkohol och narkotika har haft 1 050 besök under 1983. Hjälpverksamheten till enskilda och familjer har inneburit att 125 personer har utrustats med kläder under 1983. Samtidigt har 44 personer bott sammanlagt 2 149 dagar i LP-stiftelsens fastighet. Detta hjälparbete tvingas nu kanske upphöra. Jag vill noga betona att jag tycker att facket oftast gör ett fint arbete med att tillvarata medlemmars intressen. Men jag tycker att man skall påtala både internt och offentligt när dess arbete motarbetar betydelsefulla frivill:ga insatser i folkrörelserna. Det behövs en bredare debatt kring de här frågorna. Inte minst inom fackföreningsrörelsen borde det föras en intern debatt. Är det verkligen — i ett bredare perspektiv — ett fackligt intresse att lägga hämsko på människors vilja till frivilliga ideella arbetsinsatser? Mycket tyder på att det fackliga motståndet under senare tid har börjat släppa, och detta är bra och nödvändigt. Fru talman! Inte skulle vår omvärld se bättre ut om organisationer som Röda korset, Lutherhjälpen, Frikyrkan hjälper och Amnesty inte troget och oförtrutet arbetade vidare med att hjälpa människor mot lidande och orättvisor. För folkpartiet är det en självklarhet att stödja ideellt arbete både i vårt land och i vår omvärld. Frivilliga insatser skall inte motarbetas. Idealiteten skall i stället uppmuntras.

Herr talman! Jag vill inledningsvis kommentera Ulla Tillanders inlägg, där hon hävdade att socialdemokraterna av spekulation skulle vänta med barnbidragshöjningen och invänta ett valår. Jag vill försäkra Ulla Tillander att så ingående spekulationstankar har vi faktiskt inte inom socialdemokratin. Det är för oss helt främmande. Vi föreslår nu höjning av fastighetsskatten samt skatten på bensin, el, tobak och sprit. Det här beror inte på spekulation. Vi gör det av ansvar för statens och samhällets ekonomi, och vi gör det av ansvar för att föra en raserad ekonomi efter de borgerliga åren i balans igen. Jag tycker att det klingar synnerligen falskt när centerpartiet talar om spekulation inför valet. Debatten belyser mycket klart att centern ser spekulation i alla politiska åtgärder på grund av att man själv ofta ser sakerna utifrån det perspektivet. Därmed, herr talman, vill jag gå över till det ämne som jag hade tänkt att tala om i dag. Avgörande för om vi i framtiden skall kunna forma samhället efter vår egen modell här i Sverige är om vi kan fördjupa demokratin, om vi kan slå vakt om den reella yttrandefriheten och tillförsäkra alla en tillräcklig 83 överblick så att de kan känna delaktighet i detta arbete. Det är inte bara risken för dominans av utifrån kommande massmedia som då måste balanseras med en medveten mediapolitik. Det handlar också om att styrkan och genomslagskraften från vissa intressegrupper inte får så att säga slå ihjäl andra röster. Den politiska uppgiften att stimulera människors egen skapande aktivitet, att engagera flera människor i kulturoch samhällsliv samt att skapa förutsättningar för en kulturell delaktighet i landets alla delar och bland alla människor, kräver en mycket medveten politisk helhetssyn. Det kräver också en överensstämmelse i inriktningen av resurserna såväl centralt som regionalt och lokalt. Det är en spännande uppgift. Om vi inte löser den får vi en ökad passivitet, ökade kunskapsklyftor och med all sannolikhet ökade sociala problem med skadegörelse, missbruksproblem och andra utstötningsmekanismer som följd. Jag tror att det här sambandet är mer avgörande än de enkla lösningar som föregående talare har pekat på. Till skillnad från alla svåra och bekymmersamma delar inom det politiska fältet är ju faktiskt kulturpolitiken alltid full av möjligheter. Vi har nu hunnit en bra bit på vägen att bygga ut de basresurser för ett regionalt fungerande kulturliv som 1974 års kulturpolitiska beslut innebar. Vi har sedan 1974 fått tio nya statsunderstödda teatrar och två nya statsunderstödda musikinstitutioner. Vi har fått länsmuseer i alla län, och vi har i dag folkbibliotek i landets alla kommuner. Vi har fått ett kraftigt genomslag för de nya bidragen med anslag till kulturverksamhet i folkbildningen. Som exempel kan nämnas att ABF redovisar att dess kulturverksamhet i folkbildningen under 1983 redovisat 3 685 000 i publikoch deltagarsiffror. Det här visar vilken oerhörd bredd och spridning av kulturaktiviteter som den nya kulturpolitiken har inneburit. Från samhällets sida har satsningar på kulturändamål hävdat sig väl i förhållande till andra områden. Visserligen är kulturkostnaderna så små i förhållande till andra utgifter, att det väl snarast har gjort dem mindre intressanta i besparingssammanhang, och visst har man nu gott och väl nått gränsen för möjliga nedskärningar utan att det går ut över väsentliga delar av verksamheten. Men de offentliga kulturutgifterna har trots allt inte minskat sin andel av de totala kostnaderna. Under 1970-talet ökade kulturens andel av den totala ekonomin från 3,4 96 till 4,6 76. Mellan 1981 och 1982 skedde en vändning: kulturens andel minskade, tillväxten bröts och ersattes av en viss realminskning av kulturkostnaderna. Skillnaderna i kulturinsatser mellan kommunerna har successivt tenderat att öka under hela 1970-talet fram till 1981. Men glädjande nog finns det ingenting som tyder på att de klyftorna nu skulle vara på väg att ytterligare vidgas. Tvärtom kan möjligen en — totalt för samtliga kommuner — svag utjämningstendens skönjas. Det mest glädjande är att den alldeles färska statistiken för 1983 visar att en relativt kraftig återhämtning har skett i de kommunala kulturinsatserna. Realökningen mellan 1982 och 1983 kan uppskattas till ca 5 70. Det visar att debatten om jämlikhetsaspekten på den kulturella välfärden har fått ett politiskt genomslag. Vi gick in i år 1984 med trumpetstötar och kampanjer från främst SAF och moderaterna med budskapet att George Orwells vision av tvångssamhället hade blivit verklighet. I sommar har de värsta övertonerna bränt sönder sig själva. Jag tänker på Gösta Bohmans vårdslösa slängar om friheten i svältens och arbetslöshetens Indien och koncentrationslägerfångarnas frihet. Det känns besvärande att nämna dessa uttalanden, men de är ju tyvärr en realitet. Människor är naturligtvis arga på krångliga bestämmelser som de inte förstår. Förmynderi och paragrafrytteri behöver punkteras. Men samtidigt inser nog envar att friheten för gemene man och kvinna i det här landet aldrig har varit så stor som nu. En ovärderlig tillgång för att utveckla och fördjupa demokratin är en i stora drag gemensam värderingsgrund för vad som är rätt och fel, för vad man får och inte får. Det handlar egentligen om ett ideellt kulturarv. 1960-talets starka uppslutning kring kravet på politiska lösningar för att uppnå jämlikhet genom solidariska insatser har nu vridits över i hårdlanserade kampanjer för egetansvar och ”satsa på dig själv”-paroller. Välj mellan sjukvård och segelbåt var ett — mycket avslöjande — utrop av en entusiastisk SAF-direktör. Krossa facket, löd en annan paroll. Vi är inte ensamma i Sverige om den här utvecklingen. Mest åskådligt kan vi se vad som händer i England. Margaret Thatcher är inställd på att den engelska fackföreningsrörelsen skall tvingas uppleva sin egen förintelse. Att hela samhällen därvid går under och att familjernas nöd är obeskrivlig stämmer inte de konservativa till eftertanke eller mänskliga hänsyn. Det vi upplever i England är en utmärkt lektion i hur långt värnet av privilegier kan drivas politiskt. Hittills har, såvitt jag vet, vår svenska TV inte ens försökt skildra vad som händer annat än i korta snuttar i nyhetsprogrammen om våldet mellan polis och strejkande. Svenska företag gör nu stora vinster — så stora att svårigheterna att hitta lämpliga investeringsobjekt för pengarna är påtagliga. En återhållsam lönerörelse är nödvändig för att inte driva upp inflationen — det har debatten under dagen och gårdagen klart visat. Att de inarbetade vinsterna används i företagen på ett konstruktivt sätt är en förutsättning för att ekvationen skall gå ihop. Vinsterna har ju inte ramlat ned i knät på företagarna, utan arbetats ihop av de anställda. Med hänsyn till de stora förändringar som har skett och som kommer att ske inom arbetslivet är omfattande satsningar på utbildning inom yrkeslivet avgörande för om vi skall komma igenom förändringarna med inte bara produktionsökningar utan också kvalitetsvinster för människorna ute på arbetsplatserna. Men omställningen kan också kopplas till kulturella aspekter. Statens kulturråd har utarbetat ett förslag till hur kulturverksamhet via de lokala arbetsplatserna skulle kunna förstärka yrkesstoltheten, öka gemenskapen och stimulera till eget skapande och ökad delaktighet. De möjligheter som rapporten ”Verktyg för förändring” visar är lika avgörande för hur vi formar samhället som vad vår massmediepolitik och hur vi löser sysselsättningsproblemen är. Till alla dessa förslag säger Svenska arbetsgivareföreningen nej.

Däremot har P.G. Gyllenhammar nu dragit i gång en ny innovation: Näringslivets kulturfond. Insatt kapital skall uppgå till 200 milj.kr. med en årlig utdelning på 25 milj.kr. Samtidigt som detta sker är arbetslösheten bland de konstnärligt yrkesverksamma en av de högsta alla kategorier. För många av dem som får ett eller annat jobb blir årsinkomsten oftast ändå så låg att den faller helt utanför ramarna för vad andra yrkeskategorier anser vara ett minimum. Byråkrati och skatteregler trasslar till det för kulturarbetarna, eftersom normalmodellen inte stämmer med deras förhållanden. Det är positivt att regeringen nu avser att lägga fram en proposition på grundval av kulturskattekommitténs betänkande. Men huvudfrågan, nämligen den stora bristen på arbetstillfällen, är naturligtvis inte löst med förenklade skatteregler. Den samlade offentliga kultursatsningen har avsevärt ökat antalet arbetstillfällen inom kultursektorn. Trots det ökar antalet välutbildade och mycket skickliga musiker, skådespelare, konstnärer osv. mer än antalet arbetstillfällen. Vi har höjt kvaliteten bland de konstnärligt yrkesverksamma. Svenskt kulturliv har i dag livskraft, och vi borde genom att utnyttja vinsterna i ett tekniskt utvecklat näringsliv också kunna skapa ett utrymme för att tillvarata arbetsresultat och skaparglädje från konstnärligt yrkesverksamma inom alla delar av kulturlivet. Men för det krävs en aktiv fördelningspolitik. Annars hotas kulturlivets självständighet. Den enskilde kulturarbetarens arbetsmöjligheter skall inte användas som ett slagträ i en politisk propaganda — det är detta näringslivets kulturstrategi handlar om. Näringslivets kulturfond är kanske svaret på den motion som Gösta Bohman väckte under 1981/82 års riksmöte, i vilken han hemställde att riksdagen skulle uttala ”att nya vägar för finansiering av kulturverksamheten skall prövas”. Åtminstone kulturutskottets ordförande Ingrid Sundberg tycks ha uppfattat det så. Hon har nu ställt följande fråga till statsrådet Bengt Göransson: ”Vill statsrådet verka för att sådant stöd inte påverkar utformningen och storleken av utgående statligt stöd utan betraktas som ett värdefullt komplement?” Jag skall med intresse ta del av kulturministerns svar. De offentliga kulturutgifterna för 1981/82, som är det senaste budgetåret med fullständig redovisning, uppgick till 5,6 miljarder. Jämfört med detta är Näringslivets kulturfond bara litet sparsamt utstrött strössel på kulturtårtan. Men det glesa strösslet drar till sig blickarna och sätter i gång debatten, vilket naturligtvis är meningen. SAS kulturstöd, som enligt vad som aviserats skall uppgå till 750 000 kr., fyller naturligtvis samma funktion. Dramaten, Konserthuset och Moderna museet får, efter tidningsuppgifter att döma, ta ut gratisbiljetter för 250 000 kr. vardera på flyget för dessa pengar. Osökt gör man den hemska jämförelsen hur det skulle uppfattas om Stockholms kommun skulle börja ersätta sitt kulturstöd med månadskort på SL för de anställda eller om staten skulle ersätta kulturstödet med årskort på SJ. Det är viktigt att näringslivets kulturintresse tas till vara, men insatserna borde kunna komma de anställda till del.
Herr talman! Nog måste väl Ing-Marie Hansson hålla med om att det verkar märkligt att socialdemokraterna väntar ända till 1985 med den förbättring för barnfamiljerna som en höjning av barnbidraget utgör. En höjning hade ju varit ytterst befogad långt tidigare. Jag vill hänvisa Ing-Marie Hansson till den artikel som Göte Jonsson redan har omnämnt och som återfinns i tidskriften Dina Pengar. Artikeln är skriven av Anna-Lisa Hellsten. Jag skall citera inledningen på den här artikeln, som anknyter till den barnbidragshöjning som träder i kraft efter nyåret. Under rubriken ”Det bidde en tumme” skriver Anna-Lisa Hellsten: ”Undersökning på undersökning visar, att barnfamiljerna under en följd av år varit den ekonomiskt mest utsatta gruppen i samhället. När därför oppositionspartierna i riksdagen under våren kom med förslag, som alla syftade till att öka barnfamiljernas standard, var förväntningarna stora på att en bred uppslutning skulle kunna ske om förändring av barnfamiljernas villkor och att de redan den 1 juli 1984 skulle kunna räkna med en förstärkning i kassan. Nu vet vi att så inte skedde. Regeringen föredrog att lägga ett eget förslag och ökningen kommer den 1 januari 1985. Visserligen säger socialministern att höjningen av barnbidragen är den största någonsin — — — men i det påståendet ligger ingen redovisning av det pris som får betalas för höjningen. För staten ger och staten tar.” Sedan redogörs i artikeln för hur litet den här höjningen ger barnfamiljerna. Vidare vill jag som svar på Ing-Marie Hanssons fråga om hur vi vill finansiera vårdnadsersättningen hänvisa till vår partimotion, där vi har visat hur vi avser att finansierar vårt förslag till familjepolitik. Vi har anvisat olika finansieringskällor, varav en utgörs av en omfördelning av statsbidraget till barnomsorgen. Det förslag som vi har på denna punkt är rättvist, för det jämställer familjedaghem med daghem, och det ger också statsbidrag till deltidsförskola och förskola. Som situationen nu är, sedan det socialdemokratiska förslaget gått igenom, saknar stora grupper i samhället stöd av samhällets barnomsorg. Man kan dra slutsatsen att det motstånd som finns från socialdemokratiskt håll mot vårdnadsersättningen har skapat ekonomiska orättvisor mellan barnfamiljerna. Det är förvånande att socialdemokraterna står bakom en sådan politik.

Herr talman! Jag tog i min kommentar till Ulla Tillanders inlägg upp hennes påstående att det skulle vara ren spekulation som ligger bakom socialdemokraternas förslag. Det sade hon ingenting om nu, och det tycker jag är bra. När det gäller finansieringen av vårdnadsbidraget var det bra att vi fick ett besked. Finansieringen skall ske genom en omfördelning av statsbidragen till barnomsorgen. Vi har stora köer till barndaghemmen. Det är många föräldrar som behöver få barnomsorg och som önskar detta. Det sätt på vilket centern vill lösa problemet innebär att man förlänger köerna till barnomsorgen, skjuter på genomförandet av barnomsorgens utbyggnad.
Herr talman! Nog kan det tyckas vara ren spekulation från socialdemokratiskt håll, när man väntar med barnbidragshöjningen till valåret, trots att behovet av en barnbidragshöjning visat sig vara så stort och nu naturligtvis är ännu större genom de skattehöjningar som socialdemokraterna föreslagit under de senaste dagarna. Ur rättvisesynpunkt är det dessutom stötande, och det är förvånande att socialdemokraterna ställer sig bakom den tanken, att en så stor del av barnfamiljerna ställs utanför samhällets stöd till barnomsorg som fallet nu är. Stödet till barnomsorgen, såsom det är utformat, går företrädesvis till ekonomiskt och sysselsättningsmässigt gynnade regioner. I praktiken sker det faktiskt en omfördelning från ekonomiskt svagare till bättre ställda, och en sådan omvänd fördelningspolitik strider i varje fall mot vår uppfattning att trygghetssystemet skall syfta till att skapa en grundtrygghet för alla.
Herr talman! Vi skall inte ha en debatt enbart om barnomsorgen. Det var inte min avsikt. Det var i stället Ulla Tillanders väldigt kraftiga påhopp på socialdemokraterna som föranledde mig att kommentera detta. Här redogör hon för finansieringsförslaget och pläderar för ett vårdnadsbidrag. Då skulle jag vilja fråga: Kommer centern och kds inför valrörelsen att enas om en gemensam politik när det gäller barnomsorgen? Står de båda partierna gemensamt bakom det som Ulla Tillander här tagit upp?

Herr talman! Jag vill börja med en dikt av Lars Forsell: ”Jag måste använda ord när jag talar till er!

Det skulle se ut. Muraren sina och den som ska styra en stat kan väl inte bara gasta i stormen: Dom där sitter fel! Reva dom där! Jag måste använda ord när jag talar till er Ni måste lära er ord.” För nästan precis nio år sedan talade jag i kammaren om utarmningen av språket, detta då i anledning av en motion av herrar Gunnar Helén och Gabriel Romanus. Motionen handlade om det krångliga överhetsspråket, och den var väl befogad, men jag oroade mig då och gör det alltjämt för alltför stor förenkling av språket. För långt driven förenkling kan nämligen leda till utarmning. Jag menar att man måste också kräva något av den som lyssnar och läser. Att jag nu i dag använder en stund av min tid till att tala om språket beror på att jag så sent som i lördags läste i en rubrik i Svenska Dagbladet att moderatledaren Ulf Adelsohn vill att svensken skall ”blomma ut”. Jag har mött det uttrycket också i den kolorerade veckopressen, där det då och då står t.ex. om någon stackars rik flicka, som haft motgångar och inte kunnat komma till sin rätt, att hon nu äntligen ”blommat ut”. När man blommat ut vissnar man och dör, och det tycker jag vore tråkigt om svenska folket skulle göra. Nog är det trevligare om vi blommar upp och sedan fortsätter blomstra. Ofta kan vi läsa att någon ”tillhör en av de som”. Här finns det två språkfel ien enda kort mening. I våra tidningar skiljer man inte längre mellan ”innan” och ”före”, och det får vi tydligen vänja oss vid. Men skall vi nu också vänja oss av med användandet av ordet ”dem”? Numera är det faktiskt regel att skriva ”åt de som”, ”för de som” osv. Att sedan avstavningen ter sig huvudlös numera får vi tydligen acceptera i dataåldern, liksom att korrekturläsning hör till historien. I förra veckan talade Carl-Henrik Hermansson och statsrådet Bengt Göransson om hithörande frågor, och jag är övertygad om att det i skolorna i fortsättningen kommer att tas mera hänsyn till vårt eget språk. I sitt svar då pekade statsrådet Göransson på den roll som massmedia spelar för svenska språkets utveckling, speciellt radio och TV med deras stora genomslagskraft. Ibland undrar man om journalisterna är medvetna om det enorma ansvar som de har just beträffande språket och dess utveckling. Jag vill inte precis peka ut någon syndare, men när man tänker på att sportsidorna i tidningarna och sportprogrammen i radio och TV har så många läsare resp. lyssnare, inte minst bland ungdomar, blir man verkligen betänksam. Att kunna använda sitt språk, att kunna uttrycka sig, innebär styrka. Jag vill att alla barn skall få den styrka, makt och trygghet som det innebär att behärska sitt eget språk. Det innebär också bättre förutsättningar för att kunna uttrycka sig nyanserat på andra språk. Men då gäller det också att inom landet slå vakt om vårt språk. Att vi blir alltmer amerikaniserade i olika hänseenden konstateras då och då, men på senare tid tycker jag att det amerikanska språket på ett oroande sätt börjat slå ut det svenska här i vårt eget land. Om man skall läsa annonser för kläder till ungdomar eller för musik, skivor och liknande, behöver man faktiskt kunna engelska. Affärer och restauranger tar utländska, mest amerikanska, namn. I skyltfönstren är språket ibland engelska. Visst är det fint att den unga generationen behärskar det engelska språket — det innebär också styrka — men det får faktiskt inte gå ut över det egna språket. I dag anstränger man sig inte ens med att översätta filmtitlar längre, utan filmerna får heta ”Streets of Fire”, ”Bad Boys” osv. Därmed kommer jag in på ett annat problem: dessa filmers torftiga språk. Faktum är att något nyanserat ordförråd förmedlar de inte till sin publik. Ett av de mest frekventa orden är ”fuck”, och det är mycket användbart, ity det kan användas som såväl substantiv som adjektiv och verb. Man behöver inget stort ordförråd då. Därmed har jag kommit in på vad som egentligen skulle vara mitt ämne i dag: filmen. Det går an att klaga på det utländska utbud som finns, men det måste i sanningens namn också framhållas att det kommer många utomordentligt bra filmer till Sverige från andra länder. Vill vi som konkurrens och alternativ ha svenska filmer, då måste vi också ha en medveten filmpolitik. Filmen är ett mycket viktigt inslag i den moderna kulturen, den når väldigt många människor, och det är fel att sätta den i strykklass. Jag menar att vi i Sverige inte bestämt oss för om film är kultur eller industri. Filmstödet är i dag ungefär hälften av vad t.ex. Dramaten får. Intresset för långfilm är starkt. Det är långfilmer man vill ha i kabel-TV, genom satelliter osv. Men det är förstås enbart den rent kommersiella filmen det gäller. Det kan vara intressant att peka på att inte ens i England Nr 17 hemmamarknaden räcker till för att en ordinärt kostsam film skall bli Torsdagen den lönsam. Man måste få ut den internationellt om den skall ge vinst. Det kostar 25 oktober 1984 lika mycket att producera en svensk film, och sedan gäller det alltså att få publik som skall gå till biografen och se den. Allmänpolitisk de Det viktigaste konkurrensmedlet då för biografen gentemot t.ex. TV är att batt man på biografen kan ge nya filmer. Det är därför viktigt att även små orter får de nya filmerna fort, dvs. innnan de finns på videokassett. Det måste alltså göras många kopior genast. Normalt görs endast omkring tio kopior, och det säger sig självt att det då dröjer ganska länge innan de mindre orterna får chansen. Endast undantagsvis har uppåt 30 kopior skickats ut samtidigt. I t.ex. Norge och Frankrike ger man stöd för att flera kopior skall kunna göras, och det är ett viktigt bidrag för filmkonstens överlevnad. Det har gått en biografdöd över landet. På många tätorter finns det nu bara en enda biograflokal, oftast ägd av någon av de lokalägande folkrörelserna: Våra Gårdar, Folkets Hus eller Bygdegårdarna. För att överleva bjuder de ibland ut filmer som de inte står för ur kvalitetssynpunkt men som de vet får en publik, filmer av typ vilda västern och s.k. gladporr. Det ges ett fraktstöd som hjälp åt glesbygdsbiograferna, och det är bra. Utan det stödet hade säkert ännu fler biografer fått slå igen. Men jag tror att det är dags att också införa något slag av biografstöd. Den svenska filmpolitiken har hittills endast innefattat produktionsstöd, och det behövs givetvis. Men det är faktiskt viktigt att det också finns plats att visa filmerna. Det vore väl rimligt om kommunerna och Filminstitutet delade kostnaderna för investering i biograflokaler. Man går nu alltmer över till 16 mm-projektorer, och det är en framkomlig väg. Den har prövats i Norge, där sådana projektorer nu används överallt. Därmed kan man göra många parallellkopior, som jag förut talade om, i 16 mm och sända ut dem över hela landet. Därmed stärks biografens konkurrenskraft. Så kommer vi till publiken. Varför går vilda västernoch gladporrfilmerna så bra? Ja, det beror först och främst på att det är ungdomarna, tonåringarna, som är den stora biopubliken i dag. De ställer inte krav på kvalitet. Vi satsar helt enkelt på tok för litet på mediaundervisning i skolorna. Med det enorma utbud som väller över oss i dag i samtliga media, är det en allvarlig uppgift för skolan att göra oss beredda att ta emot det, att sovra, att välja och att kräva. Detta är också en uppgift som är väl lämpad för bildningsförbunden. Jag vet attt.ex. ABF är i färd med att utveckla mediautbildningen, bl.a. genom att starta mediaverkstäder. Självfallet sker detta i samarbete med medlemsorganisationerna. Det är utmärkt, och sådan verksamhet är ett nödvändigt komplement till skolornas undervisning. Vi har i dag en filmcensur, och jag hör själv till dem som pläderar för en censur av videogram. Men detta är inte den lösning man helst skulle vilja ha — den tvingas fram av utbudet. Det vore bättre om det gavs dels ett kvalitetsmedvetande, dels ett bättre och mångsidigare alternativ. Det är emellertid bara att konstatera — om än motvilligt — att ett fullgott alternativ 91 inte är nog. Medvetandegörandet måste också till, därför att det leder till kvalitetskrav. Av den anledningen är det så viktigt att ämnet tas upp såväl i skolan som i folkbildningen. Herr talman! Just nu kan vi glädja oss åt ovanligt många nya svenska filmer på biografernas repertoar. Låt oss hoppas att svenskarna tar vara på detta och verkligen besöker en biograf, som de flesta har i sin närhet. Film är bäst på bio, säger biografreklamen. Det är så sant som det är sagt, precis som teaterpjäserna är bäst på teatern och operorna på operascenen. Därför är det nödvändigt med en medveten svensk filmpolitik, där vi gör helt klart för oss att också filmkonsten är en del av kulturen, den svenska och den internationella.

Herr talman! I yttrandefrihetsutredningens betänkande som nu ligger på regeringens bord finns ett avsnitt som behandlar filmcensuren. Den frågan har av naturliga skäl engagerat allt fler. Det sker mot bakgrunden av en allt råare våldsunderhållning i filmer och videogram. Yttrandefrihetsutredningen, som tillsattes av den borgerliga regeringen 1977, fick i uppdrag att bl.a. överväga vuxencensurens avskaffande. Redan en första bekantskap med utredningen ger ett starkt intryck av att de sakkunniga uppenbarligen haft stora bekymmer med att finna en lösning av detta näst intill klassiska problem. Det är frapperande att utredningen, samtidigt som den haft till huvuduppgift att stärka skyddet för den heliga yttrandefriheten, har tvingats väga in det erbarmliga utbudet av sadistiska våldsoch porrfilmer i detta sammanhang. Under mina närmare 17 år som ordförande i statens filmgranskningsråd, åren 1965-1982, var det ytterst sällan som rådet i sin bedömning tvingades föra en debatt med yttrandefrihetssynpunkter som utgångspunkt för sina bedömningar. Detta berodde på att det i filmerna sällan förekom andra yttranden än ett stumt kroppsspråk till ackompanjemang av slagjärn, blydaggar, piskor, stiletter och andra våldsverktyg — detta som ersättning för en normal mänsklig kommunikation. Filmcensurproblemet är av gammalt datum. Till en början bedömdes ingripandena mot vissa filmer som en ren ordningsfråga. Åtgärderna blev högst olikartade i resp. polisdistrikt. Detta skapade problem och för att möjliggöra en konsekvent rättstillämpning på detta område inrättades statens biografbyrå 1911. Det är att märka att detta beslut togs i en tid, då det våld som visades är att betrakta som en mild västanfläkt jämfört med motsvarande utbud i dagens massmediavärld. Innan riksdagen tog beslutet om att inrätta biografbyrån, hade en namninsamling genomförts. Den samlade ca 2 200 namnunderskrifter, och som exempel på engagemanget på olika håll kan nämnas att även Hjalmar Branting deltog i riksdagsdebatten. Han anslöt sig till detta förslag med hänsyn till ungdomen. IT över 70 år har nu detta system fungerat, men 1969 framlades en utredning som ville avskaffa censuren. Den utredningen förklarade sig vara medveten om filmens påverkan beträffande attitydbildningen, men trots detta föreslogs att filmcensuren borde avskaffas. Hård kritik framfördes vid remissbehandlingen, och utredningen föll under bordet. Sedan dess — alltså för 15 år sedan — har våldsutbudet ingalunda mildrats. Det vet alla som följt utvecklingen på mycket nära håll. Problemet har också blivit större som en följd av att kanalerna för detta utbud blivit fler. Genom den nya videotekniken har vi bl.a. fått uppleva hur sadistiska filmer, som tidigare förbjudits av biografbyrån för offentlig förevisning, genom videoföretagen spritts i stor omfattning, främst till en ungdomlig publik. När en större allmänhet under hand fick klart för sig vad dessa filmer egentligen handlar om, växte opinionstrycket. Resultatet blev införandet av den s.k. videolagen 1982. I lagen sägs på krånglig kanslisvenska bl.a.: ”Filmer och videogram med närgångna eller långvariga skildringar av att någon utsätts för rått eller sadistiskt våld får inte i yrkesmässig verksamhet eller i annat förvärvssyfte spridas till allmänheten genom saluhållning eller annat tillhandahållande eller genom visning”. Den som överträder lagen kan dömas till böter eller i vissa fall fängelse upp till sex månader. Enligt min mening har denna lag stora svagheter. Den mest påtagliga är den bristande samordningen med biografbyrån. Den nuvarande ordningen innebär att åtal kan väckas vid olika tingsrätter, vilket medför en ökad belastning av rättsväsendet. Det resulterar också ofta i olika domslut över samma utbud på skilda håll i landet. Denna lag har i ett slag fört oss tillbaka till de förhållanden som rådde i vårt land före 1911 — alltså tiden innan statens biografbyrå inrättades. En positiv effekt av denna ytterst orationella hantering är att många fått ökad kännedom om vad dessa branscher kan prestera. Hundratals nämndemän över hela Sverige har på detta sätt fått ta del av det utbud som biografbyrån och filmgranskningsrådet tidigare ensamma måste ägna sig åt. Folkets dom har med denna ökade kunskap sannerligen inte blivit mild! Även om den tysta majoriteten tyvärr sällan kommer till tals, har den offentliga debatt som förts i massmedia och inom folkrörelserna visat att en stor allmänhet kräver kraftfulla ingripanden mot denna typ av filmer. I detta läge föreslår nu yttrandefrihetsutredningen att filmcensuren för vuxen publik skall avskaffas. Statens biografbyrå skulle fortsätta granskningsarbetet men begränsa sig till att avge yttranden över filmer med utgångspunkt i en ny extremvåldsparagraf. Yttrandena skulle sedan kunna initiera till åtal. Någon besparing blir det inte. Vi skulle få en avlövad biografbyrå, bortsett från att antalet tjänstemän snarare skulle komma att öka. Enligt min mening är utredningens förslag på denna punkt utomordentligt tandlöst — en smula flumliberalt — med hänsyn till den verklighet som omger oss. Nu hör det till saken — och det framgår av biografbyråns remissvar — att biografbyråns tjänstemän inte alls vill fungera som något kontrolloch övervakningsorgan över filmoch videoutbudet när det gäller vuxenpubliken! Förslaget ger anledning till vissa reflexioner. Det finns exempel på statlig verksamhet som enbart haft informerande karaktär. Jag tänker bl.a. på den nu avskaffade varudeklarationsnämnden. Denna nämnd var ett rådgivande konsumentorgan som i det långa loppet visade sig otillräckligt. För att möta de nya krav som ställdes blev det nödvändigt att besluta om både en konsumentombudsman och en marknadsföringslag. För att ge dessa organ kraft bakom orden inrättades dessutom en marknadsdomstol. Ur teknisk synpunkt anser jag denna konstruktion mycket intressant. Den borde enligt min mening mycket väl kunna tillämpas för det område jag nu talar om. En liknande domstol, med lämpligt sammansatt jury, föreslogs för några år sedan att gälla för massmedieområdet. Den skulle även kunna ta ställning till sådana filmer, som kunde bli föremål för rättslig prövning. Flera remissinstanser bemötte detta förslag mycket negativt, och förslaget resulterade tyvärr inte i någon proposition. Jag kan nu erkänna att vi har varit många som sysslat med filmgranskning som i detta förslag såg ett fullt godtagbart alternativ till den nu tillämpade filmcensuren. Förutsättningen för filmcensurens avskaffande skulle dock enligt min mening vara att allmänheten fick möjlighet att framföra anmälningar och att en åklagare — med exempelvis konsumentombudsmannens ställning — snabbt kunde väcka åtal mot filmer och videogram som exponerar sådant extremvåld som yttrandefrihetsutredningen nu aktualiserar. Med marknadsföringsområdet som exempel kunde en generalklausul som gäller våldsfilmer och videogram ersätta en alltför detaljerad lagstiftning. Jag är övertygad om att hade statsmakterna valt den vägen för att komma till rätta med extremvåldet, hade vi i dag inte behövt föra denna debatt. Länge nog har statsråd av olika färg och kynne uppenbarligen känt stort obehag att diskutera ingrepp på detta område. Det kan förklara att de många utredningarna inte lett fram till beslut. De flesta av oss har en stark motvilja mot allt som kan betecknas som censur. Även jag tillhör dem. Men regeringar har skiftat och inte heller under de sex borgerliga regeringsåren utvecklades någon bedövande handlingskraft för att komma till rätta med dessa problem, trots att där satt en folkpartistisk kulturminister från ett parti som så kraftigt — inte minst i sin press — angripit filmcensuren i många år. Jag förstår den tvekan som under hand uppstod med hänsyn till den verklighet som skulle bemästras. Sedan dess har det blivit personbyte även på denna stol och i en intervju i Dagens Nyheter den 23 juli i år framhöll den nuvarande kulturministern om dessa frågor att filmcensuren kan väntas ”om så där 10-15 år ändå upplösa sig själv”. För egen del har jag ingen uppfattning om hur länge filmcensuren kommer att leva, men vad vi vet är att i dagens läge begär en växande opinion kraftfulla åtgärder mot extremvåldet. Herr talman! Enligt min mening borde förutsättningar finnas för en bred samling i kampen mot detta underhållningsvåld. Oavsett vilken handlingslin je regeringen kommer att välja anser jag att det finns tillräckligt med material som underlag för att ta itu med problemet. Därför bör man undvika att genom ytterligare mångårigt utredningsarbete fördröja den redan nu väl genomlysta frågan.

Herr talman! Tidigare i år anspelade nästan alla talare på George Orwells roman 1984. Nu är debatten om det litterära ödesåret 1984 överstökad. Det kan vara dags att tala om 1984 från en helt annan utgångspunkt. 1984 är nämligen också ett jubileumsår. Det var för precis 100 år sedan som liberalen F.T. Borg här i riksdagen väckte den första motionen om kvinnlig rösträtt, för att kvinnan borde få rätt att delta på samma villkor som männen i valet av dem som skall stifta de lagar ”vilka äfven hon skall lyda och vilka inverka äfven på hennes liv”. Det var också 1884 som Fredrika-Bremer-Förbundet grundades efter initiativ av Sophie Adlersparre — signaturen Esselde. Det kan vara av kulturhistoriskt intresse att veta att bland stiftarna fanns bl.a. Viktor Rydberg, S. A. Hedin och Ellen Key. Ingen vet i dag hur långt F.T. Borg eller Esselde hoppades nå med sina initiativ för jämställdheten mellan kvinnor och män. Rösträttskampen tog nästan 50 år, och det samhälle som Fredrika-Bremer-Förbundet arbetar för är fortfarande ett önskesamhälle. Men ett är säkert: Utan sådana initiativ som politikern Borgs och opinionsbildaren, kvinnosakskvinnan, redaktören och idealisten Esseldes och deras efterföljares hade vi knappast kommit så långt som vi ändå har — och det är kanske t.o.m. längre än vad Borg och Esselde tänkte sig. Samtidigt tycks det just nu vara svårt att komma vidare. Debatten har, tyvärr, mattats inte minst bland politiker. På 1970-talet var debatten också mycket intensivare. Jämställdhetsfrågor togs upp både i regeringsförklaringar och i den allmänpolitiska debatten. Jag har noga gått igenom riksdagsprotokollen från de allmänpolitiska debatterna de senaste åren för att se vad partiledarna sagt om jämställdhet. Det var, herr talman, en deprimerande läsning. De större partiernas ledare har inte sagt ett enda ord. De enda som uppehållit sig något vid ämnet är Ola Ullsten och Lars Werner. I går frågade Bengt Westerberg statsministern flera gånger vad regeringen vill göra för att få bort de orimliga marginaleffekter som kan drabba kvinnor som efter en tid hemma vill gå ut på arbetsmarknaden. Statsministern hade icke något svar. Många invänder att politikerna har gjort sitt. Vi har ingen könsdiskriminerande civillagstiftning. Men fortfarande finns det brister, i skattelagstiftningen och i sociallagstiftningen. Och riksdagen stiftar inte bara lagar. Riksdagen ägnar mycken tid åt allmänna arbetsmarknadsfrågor och åt ekonomi. Då är det inte omotiverat att erinra om att av Sveriges 2,4 miljoner vuxna kvinnor har 400 000 aldrig haft sådan inkomst att de fått ATP-poäng, eller att den genomsnittliga löneinkomsten för förvärvsarbetande kvinnor är 63 20 av en genomsnittslön för män, eller att bara knappt 10 26 av statsanställda över lönegrad F18 var kvinnor. Vi kan inte ändra på siffrorna enbart genom riksdagsdebatter. Men om sakerna inte debatteras här i riksdagen kan det uppfattas som en likgiltighet inför orättvisorna. Alla erkänner ju att jämställdhet är en politisk fråga, men allt fler politiker har försökt att rädda sin själ genom att tillägga att nu när vi genomfört så många jämställdhetsreformer är det mest attitydförändringar som krävs. Det är olyckligt. Jag kan bara hoppas att den tystnad som just nu råder bland politiska debattörer i jämställdhetsfrågorna inte blir långvarig. Vi kommer från folkpartiets sida i varje fall att göra vad vi kan för att hålla debatten vid liv. Men, herr talman, debatten måste också föras av andra. Så länge vi inte nått ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter i hem, arbetsliv och samhälle, för att citera Fredrika-Bremer-Förbundets stadgar i dag, så länge kommer den debatten att föras även om intensiteten tycks vara beroende av konjunkturerna. I dag vill jag ägna några minuter åt att erinra om hur en frivillig partipolitiskt obunden organisation — Fredrika Bremer-Förbundet — alltsedan starten med små medel men med stor entusiasm har drivit debatten i tal, skrift och med många konkreta gärningar. Förbundet har i Sverige stått fadder för många idéer, som när de presenterats inte haft något annat fel än att de ofta förts fram på ett så tidigt stadium att många herrar som annars haft ganska svårt att le åtminstone dragit på mun litet överseende. Men leenden som inte är hjärtliga får man ofta anledning att ångra senare. Och den ångern har drabbat en hel del tidigare och nuvarande ledamöter här i kammaren. Vad förbundet arbetar för har i allmänhet senare nämligen också anammats av denna riksdag. Det finns ju, herr talman, förnuft här också fast det ibland sitter långt inne. Redan under sitt första verksamhetsår bildade förbundet t.ex. en sjukkassa för lärarinnor och med dem likställda arbetande kvinnor. Man började också samla in medel till stipendiefonder, som än i våra dagar delar ut stora summor till kvinnor som annars inte hade haft studiemöjligheter på vanligt sätt. I dag har vi efter folkpartiinitiativ en lag om jämställdhet i arbetslivet, som bl.a. skall hjälpa till att bryta könsrollerna på arbetsmarknaden. Men redan på 1880-talet startade Fredrika-Bremer-Förbundet en trädgårdskommitté som verkade för att kvinnor skulle utbildas till trädgårdsmästare och propagerade för en ny yrkesbana för kvinnor. Förbundet startade en platsförmedling som fungerade ända till 1922, när den offentliga arbetsförmedlingen hade utvecklats så att förbundets inte längre behövdes. Förbundsbyrån fungerade också som rådgivningsbyrå i ekonomiska och juridiska frågor. Yrkesrådgivning för ungdomar är någonting självklart i dag i Sverige. Det var det inte på 1880-talet. Men Fredrika-Bremer-Förbundet startade den, gav ut broschyrer om yrkesutbildning och skickade runt föredragshållare i landet. I dag finns det särskilda kurser för kvinnor som efter att ha varit hemma eller borta från arbetsmarknaden ett antal år behöver särskild träning när de på nytt går ut på arbetsmarknaden. Dessa kurser är helt enkelt efterföljare till de kom-igen-kurser, dvs. kom tillbaka till yrkeslivet, som Fredrika Bremer-Förbundet startade efter kriget och drev i många år. Herr talman! Jag har bara med några exempel velat berätta om hur initiativ från en enskild organisation kan påverka samhällsutvecklingen, initiativ som är så bra att de sedan följs och utvecklas av stat och kommun. I dag, 1984, när regeringen tycks vilja förbjuda enskild verksamhet på det ena området efter det andra, vare sig det gäller utbildning eller vård, borde kanske framför allt regeringspartiet tänka på hur många goda initiativ som har kommit från och genomförts av ideella organisationer. Fredrika-Bremer-Förbundet är en av dem. Förbundet har i lika stor utsträckning fungerat som opinionsbildare, särskilt kanske genom att förbundet har gett ut världens äldsta kvinnotidning, Hertha, men också på annat sätt. Borgs motion 1884 avslogs — förstås, skulle man kunna säga — och glömdes bort. Men några år senare gick förbundet till aktion genom att skriva till regeringen med begäran om rösträtt för kvinnor. Rösträttsrörelsen startade därmed. Några år senare togs frågan upp på allvar i liberalernas och i socialdemokraternas program. Det tog som bekant längre tid för våra företrädare i riksdagen att inse det berättigade i kravet. Fredrika-Bremer-Förbundet hade, som så ofta tidigare, varit snabbare i tanken än merparten av riksdagens ledamöter. Långt tidigare hade emellertid förbundet bevakat kvinnorepresentationen i statliga utredningar, och varje gång hade man reagerat när kvinnor saknats i de kommittéer som skulle behandla frågor som angick halva befolkningen, men som enligt dåvarande regeringar skulle skötas av den andra halvan. Det var ofta ett arbete i motvind. Jag vill bara erinra om att när kvinnors rätt att delta i skolråd och i fattigvårdsstyrelsen diskuterades, avstyrktes förslaget av 11 domkapitel och 14 länsstyrelser.

Vi hör att frivillighet diskuterades även för hundra år sedan, fast då kanske med något annorlunda värderingar än i dag. Fredrika-Bremer Förbundet har alltid arbetat frivilligt och utan betalning, och förbundet har gjort det för att bevaka kvinnors intresse av att få betalning och erkänsla när de utfört exakt samma arbete som män. Jag har valt att uppehålla mig mest vid den första hälften av förbundets hundra verksamhetsår därför att den tiden lätt glöms bort. Jag skulle ha kunnat tala lika länge om den opinionsbildning som Fredrika-Bremer-Förbundet stått för under sitt andra halvsekel, men det kommer jag att överlåta åt morgondagens historiker. Låt mig bara säga att många ledamöter i den här kammaren har fått sin skolning bl.a. i Fredrika-Bremer-Förbundet. Till sist kanske jag bör understryka att förbundet till den alldeles övervägande delen har fått koncentrera sitt arbete på att skapa bättre villkor för kvinnorna. Men det har hela tiden varit en fråga om att nå jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har aldrig varit ett mål att arbeta mot männnen; det har alltid varit ett mål att få arbeta tillsammans med männen. I folkpartiet tycker vi att detta är en god och liberal målsättning. Vi är som politiskt parti beredda att även i fortsättningen stödja den.

Herr talman! Det var ett intressant kulturhistoriskt, idéhistoriskt och kvinnohistoriskt anförande vi nyss lyssnade till av Karin Ahrland. Jag är övertygad om att folkpartiet har varit med i det här arbetet, men jag tror också att socialdemokratin har varit med och att det socialdemokratiska kvinnoförbundet har gjort storartade insatser i detta avseende. Jag hoppas att vi skall kunna arbeta vidare med kraft för jämställdhet och jämlikhet. Jag tror att man skall använda båda de orden i det här sammanhanget. Min utskottskollega Ulla Tillander har varit uppe i kammarens talarstol. Enligt vad jag har hört har hon sagt att regeringen har infört barnbidragshöjningen från 1 januari av valtaktiska skäl. Jag förstår inte riktigt varför man alltid skall misstänka varandra på detta sätt. Det helt avgörande skälet var ju att vi måste finansiera reformen. Det hade naturligtvis varit skönt om vi kunde ha infört reformen tidigare, framför allt från saklig synpunkt. Från Ulla Tillander är det inte långt till centerpartiet. Jag tänkte faktiskt ägna mig åt centerpartiet och kärnkraften i mitt anförande. I val efter val har centerpartiet gjort motståndet mot kärnkraften till en fråga om moralisk och politisk trovärdighet. Nu är det snart val igen. Hur skall man då ställa sig? Det är i det valet som trovärdigheten prövas i detta avseende. Nyckelordet i debatten måste bli avveckling. Låt mig, herr talman, ge en liten bakgrund. Efter valet 1976 genomförde vi i Broderskapsrörelsen en inträngande studie i kärnkraftsfrågan. Den var beställd av vår kongress i augusti strax före valet. Vår slutsats blev att kärnkraften måste avvecklas. Det första parentestecknet måste sättas. Vi var överens om att avvecklingen skulle ta tid. Det var en stor femhundratusentonnare som skulle vändas. Det gör man inte i brådrasket. När de då aktuella 13 aggregaten skulle kunna tas ur bruk kunde vi då inte säga, men bort skulle de. Vi sade också nej till bridreaktorn, som skulle drivas med världens giftigaste bränsle, nämligen plutonium. Problemet med upparbetning, transport och lagring av använt bränsle ur vanliga reaktorer var den huvudsakliga orsaken bakom vår rekommendation. Kärnkraftsdebatten kom att rasa, som alla vet, och nådde snart full stormstyrka. Debatten ändade i en folkomröstning där kärnkraftens avveckling bestämdes till år 2010, dvs. när aggregaten i stort sett ansågs ha tjänat ut. Då skulle sparande, teknikomläggning och förnyelsebara bränslen i stort sett klara vår bränsleförsörjning. Oljeoch kolanvändningen skulle dessutom bringas ner till ett minimum. Att detta beslut inte är enkelt att genomföra vet alla initierade. Ett enda mindre aggregat motsvarar i stort sett en utbyggd Norrlandsälv, 1000 vindkraftverk eller elkraftförsörjningen av Malmö kommun ett par gånger om. Det behövs alltså en bestämd vilja till avveckling, där varje år av planering, för att inte säga varje månad, betyder något. Kärnkraften började planeras under full politisk enighet på 1950-talet, men den började inte fungera förrän på 1970-talet. Ett kraftverk i någon älv tar bortåt tio år att bygga ut från det att man bestämmer sig till dess det står färdigt. Det är besluten 10-20 år tidigare som är avgörande. Oenighet har rått om tiden för avvecklingen, men folkomröstningen satte det bortre parentestecknet till år 2010. Det är detta vi har att hålla oss till. Här kommer jag fram till mitt ärende i denna debatt. Det finns fyra partier — socialdemokrater, centerpartiet, vpk och kds — som alla är fast beslutna om att kärnkraften skall avvecklas. Utgången av nästa val kommer därför att vara helt avgörande när det gäller den här frågan. Med en borgerlig regering är loppet, enligt min mening, i realiteten kört. Moderaterna kommer med hjälp av industrin och Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att se till att alla planer på avveckling skjuts åt sidan. Folkpartiet vacklar, och ingen vet i dag riktigt var det står. Nu har centern i stort sett valt att attackera socialdemokratin för vaghet i beslutet att avveckla kärnkraften, men samtidigt förklarat att dess mål är en borgerlig regering. För att ytterligare stärka den borgerliga fronten har man kringgått överenskommelsen om 4-procentsspärren och släppt in kds i den borgerliga familjen och avser därmed att öka denna front med ett par procent. Med moderaterna som största parti — kanske med statsministerposten, såsom har antytts under senare tid, kanske större än de andra tillsammans i en borgerlig regering — kommer vi att få titta i månen efter kärnkraftens avveckling. Det här låter som och är partipolitik. Det är partipolitiken som avgör frågan. Valutgången 1985 är avgörande. Skulle vi socialdemokrater mot förmodan förlora, avgörs frågan av centern. Den står därför inför ett val av samarbetspartner. Den har lovat att gå till höger. Men det är ihop med socialdemokraterna som kärnkraften kan avvecklas. Detta är, herr talman, realiteter som också medlemmar i Folkkampanjen mot kärnkraft har att ta med i beräkningen. Nu tycks de mest inrikta sin kritik mot socialdemokratin. I den mån denna kritik är konstruktiv är den naturligtvis välkommen, men också de måste inse var den största faran ligger när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Ibland kommer man till ett vägskäl där det är nödvändigt att bestämma sig. Men innan man kommer dit är det faktiskt inte så dumt att läsa på kartan och se efter vart vägarna leder, annars kan man lätt bli överraskad och välja fel väg. Jag har i denna debatt velat påminna om allvaret i frågan. Kärnkraftens avveckling eller regeringsmakten ihop med moderaterna — det är faktiskt det val centern har att göra. Hur allvarligt ser den egentligen på frågan om kärnkraftens avveckling? Hittills har centern valt moderaterna. Hur övriga förespråkare för linje 3 gör är naturligtvis också viktigt. De behöver komma fram och hjälpa till för att kärnkraften skall avvecklas. Det är ett enormt jobb som avgörs i de tusentals enskilda beslut som måste fattas — och fattas i god tid. Dess värre, herr talman, har vi erfarenheter från tidigare borgerliga regeringar av hur det kan gå med centerns beslutsamhet i denna fråga. Avvecklingen av kärnkraften är en viktig fråga, och det är angeläget att vi politiskt handlar så, att avvecklingen verkligen kommer till stånd.

Herr talman! Det är många faktorer som påverkar utvecklingen i en region. Av avgörande betydelse är bl.a. en väl fungerande infrastruktur i form av exempelvis kommunikationer, dels i mera konventionell mening såsom vägar, järnvägar, flyg och sjövägar, dels för framtiden i form av sådant som datakommunikationer. Till infrastrukturen hör också, enligt min mening, väl utbyggda hamnar, tillgång till utbildning på olika nivåer och naturligtvis mycken annan privat och offentlig service. Välutbildad arbetskraft är också väsentlig för näringslivets utveckling. Jag avser att beröra dessa frågor ur ett västmanländskt perspektiv. Först vill jag emellertid nämna några basfakta om dagens situation i landets mest industrialiserade län. Vi känner alla numera igen krisorterna: Spännarhyttan, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Fagersta. Fagersta har i flera omgångar varit krisdrabbat, och det är nu återigen aktuellt genom att jobb för 300 människor hotar att direkt försvinna. Länets befolkning har sedan 1970 minskat med över 5 000 personer. Minskningen har naturligtvis fördelats olika mellan kommunerna, men drabbade är framför allt industrikommuner som Fagersta, Hallstahammar och Köping, vilka tillsammans minskat med 8 800 invånare, alltså avsevärt mer än länet som helhet. Bakom den här summariskt beskrivna befolkningsutvecklingen döljer sig naturligtvis många faktorer, men eft väsentligt förhållande är utan tvivel en kraftig nedgång av industrisysselsättningen — från 1975 till 1983 med drygt 15 96; fram till 1990 räknar man med ytterligare 5 96. Det innebär alltså fortsatta minskningar i regioner som redan tidigare har problem. De planeringstal man f.n. räknar med i länet innebär en oförändrad befolkning. För att man skall klara det målet måste minst 7 700 nya jobb skapas. En befolkningsprognos som är baserad på befarad sysselsättningsutveckling anger att länets befolkning minskar till under 250 000 invånare. Man kan naturligtvis påstå att målen är alltför ambitiöst satta, men det är samtidigt angeläget att inte låta dystra prognoser bli självuppfyllande profetior. Inledningsvis berörde jag en välutvecklad infrastrukturs betydelse. Utbildning är därvidlag en angelägen faktor, och länet har knutit förhoppningar till högskolan Eskilstuna-Västerås, som anses viktig för utvecklingen i länet; för införandet av ny teknik i inudustrin med därav följande utbildningsoch fortbildningsbehov är högskolan betydelsefull. fritidspedagogutbildningarna vid vår högskola skall läggas ned. Förändringar av den utbildningen måste i och för sig ske. För högskolan i Eskilstuna Västerås blir ett slopande av lärarutbildningarna ödesdigert, eftersom dessa utbildningar utgör basen i högskolan. Alternativa möjligheter måste här erbjudas, så att högskolan kan spela sin viktiga roll för att tillgodose näringslivets behov av utbildad arbetskraft inom ny teknik, data och ekonomi. Vid högskolan finns också förutsättningar att starta en allmän flygteknikerkurs. F 1:s övergivna lokaler på Hässlö kan utgöra en god grund för en satsning på underhållsutbildning med profilering mot både militärt och civilt flyg. Försvarets fabriksverks flygunderhåll i Arboga har också stort behov av högutbildad personal. Vägar är en annan viktig utvecklingsfaktor. Här är det angeläget att genom ändamålsenliga vägar ta till vara det goda geografiska läge som Mälarregionen har. E 18 i Köping-Arboga-regionen har, genom upprustning av andra delar av E 18, blivit relativt sett sämre. För västra Mälarområdet skulle en ordentlig upprustning av väg 250 mellan Köping och Fagersta ha stor betydelse, samtidigt som Bergslagsområdet skulle få ytterligare en bra förbindelse söderut. I olika sammanhang har förbättringar av järnvägstrafiken Örebro Västerås-Stockholm aktualiserats. Målet är framför allt att förkorta restiderna, vilket är av avgörande betydelse för bl.a. affärsoch arbetsresorna. Jag är medveten om att stora pengar behöver satsas i första hand i Stockholmsområdet, och en bra början är den omfattande ombyggnaden av Stockholms central. En väl fungerande tågtrafik på aktuella banavsnitt skulle också medföra förbättringar för Bergslagen. För sysselsättningen i inre Mälaren och influensområden där omkring är de moderna hamnarna i Västerås och Köping viktiga. Den för snart tio år sedan genomförda fördjupningen och upprustningen av farleden har haft god trafikeffekt förutom att säkerheten har ökat väsentligt. Nuvarande goda trafikmöjligheter och framtidsplaner på ytterligare fördjupning hotas av diskussioner om en lågbro över kanalen i Södertälje. Motstående intressen finns här. Det måste anses otillfredsställande, att en för näringslivet i en region så viktig pulsåder som kanalen i Södertälje skall kunna äventyras. Även om det innebär inskränkning av det kommunala planmonopolet, är det frestande att förespråka möjligheter att på annat sätt säkerställa farledens goda funktion. Den kommande planoch bygglagen torde komma att ange vissa möjligheter därvidlag. Tidigare i detta inlägg rubricerades Skinnskatteberg som krisort, och det är i och för sig riktigt med hänsyn till förhållandena där och belägenheten i Bergslagen. Det är samtidigt glädjande att kunna konstatera att ASSI:s verksamhet, genom regeringens ingripande för ungefär två år sedan, är positiv. Tack vare idogt arbete på lokalplanet och god stöttning genom regionalpolitiken har också andra etableringar kommit till stånd eller är i vardande. Till den av regeringen tillsatta Bergslagsdelegationen knyter jag stora förhoppningar. Arbetet där bör kunna leda till samverkan mellan lokala, regionala och statliga resurser och medverka till att underlätta den besvärliga situationen i Fagerstaregionen. Resurser finns också inom ramen för Bruksinvest. Ytterligare en åtgärd för att förbättra förutsättningarna för en positivare utveckling i Fagerstaregionen vore att placera kommunerna där i stödområde B. Jag är medveten om att ett bifall till ett sådant önskemål skapar nya gränser i Västmanland, men regeringen har ju möjligheter att göra undantag. Jag avser då exempelvis ett aktuellt lokaliseringsärende i Hallstahammar som regeringen snart skall pröva. De dystra siffror över sysselsättning och befolkningstal som jag tidigare redovisat kan verka deprimerande, men de kan ju också ses som en utmaning. Positiva inslag saknas inte helt i dagsläget — elektroindustrin och bilindustrin i länet går bra. Men samtidigt leder framtidsbedömningarna till en nedskrivning av befolkningstalet jämfört med tidigare. Jag har, herr talman, i detta anförande tagit upp vissa infrastrukturella frågor som man behöver satsa på i länet och där statliga insatser också fordras. Inom länet görs nu stora ansträngningar för att utveckla turismen som näringsgren, och den bör kunna bidra till en ökning av arbetstillfällena. En annan möjlighet att öka sysselsättningen är att, om etanolinblandning i bensin skall ske, förlägga en sådan fabrik till länet. Råvara finns, liksom processkunnande vid Supra i Köping.

Herr talman! När jag nu tar till orda i denna debatt gör jag det enbart därför att jag vill belysa situationen och utvecklingen i den norra delen av Uppsala län, närmare bestämt i de tre kommunerna Tierp, Östhammar och Älvkarleby. Att jag återkommer i den allmänpolitiska debatten och talar om just den här regionen beror inte på att jag önskar vara tjatig, utan det beror på att situationen där — trots gjorda insatser — är lika besvärlig i dag. På grund av vissa hot, som jag skall återkomma till, är situationen kanske ännu jobbigare i dag än den var för ett år sedan. Om man ser statistiskt på hela Uppsala län, finner man att arbetsmarknaden där är bättre än den är i många andra län i landet. Därför vill jag säga några ord om statistik och om hur sådan kan föras. Många vill påstå att statistik ljuger, men jag kan i alla fall hävda att den i detta fall fungerar utslätande. Det gynnsammare läget i storstadsområdet Uppsala gör att paniken i Norduppland inte kommer fram med tillräcklig skärpa. Här borde den länsvisa rapportering som skickas till överordnad myndighet även belysa regionerna inom länet, så att åtgärder kan sättas in där de bäst behövs. Hur ser då situationen ut i dag? Summan av de öppet arbetslösa är oförändrad, ca 1 000, medan antalet personer som berörs av någon form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat med drygt 200 sedan förra hösten. 385 ungdomar arbetar i ungdomslag, vilket naturligtvis är bättre än att gå helt utan arbete. I ungdomslagen kommer man ändå in i arbetslivet och får på det sättet vara med i den gemenskap som varje människa självklart borde ha rätt till. Ändå är inte ungdomarna nöjda, utan de vill ha ett fast arbete där de kan känna fullt ut att de tillhör arbetslivet och inte är föremål för arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att regeringen i veckan anslagit 1,75 miljarder till arbetsmarknaden. Om de pengarna kan leda till att kommunen och privata arbetsgivare erbjuder våra ungdomar fasta jobb är pengarna ännu mer välkomna. Vad har då uträttats under det senaste året? Efter devalveringen 1982 har något av framtidstron och investeringsviljan återvänt till företagen. Till länsstyrelsen har ett tiotal investeringsärenden kommit in, och investeringsbidrag har beviljats med 2,5 milj.kr. Ett trettiotal nya jobb har på det sättet anskaffats. Industridepartementet har också uppfattat vårt läge och tagit med Tierp och Östhammars kommuner i Bergslagsprojektet, vilket som bekant ger möjlighet till stöd för större industriinvesteringar. Några mycket intressanta projekt ligger just nu hos länsstyrelsen för behandling, för att senare SIND eller regeringen skall fatta beslut. Vi hoppas där givetvis på en välvillig behandling. Sedan lång tid tillbaka har länsstyrelsen arbetat med frågan om decentralisering av den offentliga verksamheten i länet, från Uppsala till övriga kommuner. Just nu finns ett sådant aktuellt ärende, där Tierps kommun vill få en kriminalvårdsanstalt utlokaliserad från Uppsala. I Norduppland tycker vi att detta är ett utmärkt tillfälle för samhället att på ett konkret sätt hjälpa en utsatt region till några nya jobb. Herr talman! Jag talade i inledningen om hot som vilar över dessa kommuner. Det finns många, men jag stannar vid två, därför att de drabbar de största industrierna i sina resp. kommuner och dessutom är aktuella just i dag. Det första finns inom Tierps kommun och gäller snabbstålsföretaget Speedsteel i Söderfors. Där pågår en patentstrid med ett amerikanskt företag som i sämsta fall kan leda till att Speedsteel kan förlora hela sin export till Amerika för sin viktigaste produkt, ASP-stålet. Vidare har företaget med hjälp av en engelsk konsult — jag frågar mig varför en engelsk konsult utreder ett svenskt företag — dragit i gång en utredning om ämnestillverkningen för bruken i Söderfors och Långshyttan, de två bruk som utgör Speedsteel. Skulle den ämnestillverkningen försvinna från Söderfors — utöver att ASP-exporten förlorades — vore det redan förut halverade 300-åriga järnverket dödsdömt. Det andra hotet finns över cellulosafabriken Skutskärsverken i Älvkarleby kommun. Den kommunen, som är Nordupplands minsta, bör ägnas särskild uppmärksamhet. Här har arbetstillfällena försvunnit slag i slag och befolkningssiffrorna sjunkit från 10 600 med ungefär hundra per år och är nu nere under 9 500, och prognosen pekar på 9 000 inom några år. Skutskärsverken, som är den helt dominerande arbetsplatsen, har rationaliserats i många omgångar, och det hot som nu ligger innebär att ytterligare 200 jobb skall bort. Därmed är också den fabriken halverad, när det gäller anställda, vilket skett under en tioårsperiod. Herr talman! För en sådan kommun krävs krafttag, om man där skall kunna vända den negativa trenden och ha en möjlighet att överleva.

Herr talman! I mitt hemlän, Västernorrlands län, pågår f.n. en livlig kampanj för produkter som kan tillverkas inom vårt eget län. Bl. a. sprider livsmedelsföretagen en folder som ställer frågan: ”Har Din limpa rest 100 mil?” Syftet är mycket uppenbart. Om länsborna själva är aktiva när det gäller länets egna produkter gör de den inomregionala industrin livskraftig. Mitt-länskampanjen skall pågå i tre år, och offensiven skall leda till fler arbetstillfällen inom befintliga utvecklingsbara branscher och nya teknikområden. Den drivs av regionala organ i nära samarbete med länets kommuner och näringslivet. En av de kanske mest expansiva branscherna är data och elektronik, med SISY, Systematiska Institutet i Västernorrland, som produktutvecklare. Mitt hemlän, som är ett skogslän, har en väl utvecklad industritradition, och sysselsättningsnivån har speglat och speglar fortfarande uppsving eller nedgång. En aktiv regionalpolitik har burit frukt. Åren 1970-1976 noterade vi en utveckling med +2 320 industriarbetstillfällen. Sammantaget kunde landets sju skogslän alla konstatera goda sysselsättningsökningar. De regionalpolitiska medlen innebar bättre spridning av befolkningsoch sysselsättningsökningarna, dämpad storstadstillväxt, stoppad avfolkning i skogslänen och en ökning av industrisysselsättningen i norr. Mellan 1977 och 1982 försvann däremot 30 000 industrijobb i skogslänen, varav 2 097 hos oss. De allt svårare sysselsättningsproblemen beror på strukturförändringarna inom industrisektorn och främst inom skogsindustrin och byggmaterielindustrin. Låt mig bara nämna NCB:s nedläggning av Köpmanholmens massaindustri i min egen kommun. I dag är Västernorrland ett av de hårdast drabbade länen när det gäller minskning av sysselsättningen. Enligt arbetskraftsundersökningen, AKU, avseende 1980-1983 var nettobortfallet 3 300 arbetstillfällen eller —2,5 96, som kan jämföras med rikets —-0,2 20. Endast Gävleborgs län överträffar oss med —-3,3 Zo i bortfall. Inom industrin försvann 11,4 20. Där överträffas vi av Södermanland med det länets 12,6 20. Rikets siffra var för motsvarande period 7,6 76. Som exempel på sysselsättningsminskningen inom den statliga sektorn kan nämnas att residensstaden Härnösand hittills under 1980-talet förlorat 10 26 av antalet arbetstillfällen inom sina statliga institutioner. Oberoende av sättet att räkna måste jag markera att länets siffror för arbetslösa personer har legat på alltför hög nivå alltför länge. Det senaste halvåret har arbetsmarknadssituationen blivit något förbättrad. Trots det har vi ca 7 000 personer som kvarstående arbetslösa, och alltför många långtidsarbetslösa. Det ger länet en oroande befolkningsminskning. Medan Stockholms län under några år fått både en folkökning och ett flyttningsöverskott som är dubbelt så stort som hela landets har Västernorrland en årlig förlust på mer än 1 000 människor. En del kan förklaras av låga födelsetal men även av att färre flyttar in. En befolkningsminskning som den i vårt län gör att glesbygdsområdena blir ännu glesare. Glesbygdspolitiken är en del i en aktiv regionalpolitik. För att upprätthålla och utveckla levnadsstandarden i glesbygdsområdena krävs en rad okonventionella metoder. Möjligheten att bedriva kombinationssysselsättningar är ett sätt. Det är den effektivaste vägen att skapa en levande glesbygd. För att uppnå detta krävs ökade resurser till glesbygdspolitiken. Glesbygdsstödet måste räknas upp kraftigt och få användas flexibelt. Erfarenheterna visar att just det stödet ger betydande resultat med förhållandevis små insatser. Att bättre utnyttja glesbygdens egna resurser, att kunna öka vidareförädlingen av egna råvaror och utveckla lokala samarbetsformer, ger arbetstillfällen som är rena livselixiret för många mindre orter. Vi kan aldrig se på glesbygden som en belastning utan som en tillgång, rik på stora och små resurser. Regeringens ambitioner för insatser i glesbygden visade sig väl i vårens kompletteringsproposition, som gav ett tillskott på 25 miljoner till just skogslänen. Glesbygdsdelegationens rapport visar ju också tydligt hur väl dessa medel kom till användning. En samverkan över sektorsgränserna både beträffande medel och människor vore också en fördel, och insatser i glesbygden får inte bara ses som en följd av god ekonomi i landet utan måste också ses som en delförutsättning för en god totalekonomi. Det är rimligt och i enlighet med regionalpolitikens regler att goda, lokala initiativ i glesbygdsområden stöttas av samhällsorganen både centralt och regionalt. I princip bör det inte vara någon skillnad om utvecklingsobjektet hänförs till areella näringar, tillverkningsindustri, service eller offentlig förvaltning. Jag vill ta exemplet SVAR, Svensk Arkivinformation i Ramsele, för att belysa vilka svårigheter ett från periferin initierat projekt har mött inom den statliga sektorn. SVAR är i dag en sektion inom riksarkivet, men vägen dit har varit lång och svår. Ändå måste verksamheten än i dag drivas under något slags ”ur-hand-i-mun-villkor”, då endast 700 000 kr. anslagsmässigt tilldelats SVAR. I övrigt bärs verksamheten nämligen upp av konstruktioner med lönebidragsanställningar och av länsarbetsnämndens möjligheter att av och till gå in med beredskapsmedel. Det vore utomordentligt lämpligt att satsa ordentligt på SVAR, som fått så fina vitsord i alla kretsar och som har så goda utvecklingsmöjligheter om chansen ges. Att verksamheten är förlagd till glesbygden får inte vara en black om foten. Herr talman! Låt mig också belysa vilken regionalpolitisk betydelse de unga högskolorna har. Vi ville med högskolereformen sprida utbildningsmöjligheterna till nya grupper som förut varit utestängda på grund av bristande ungdomsutbildning, och vi ville göra högskoleutbildning tillgänglig över hela landet. Statens utgifter för högskolorna återspeglar en hög uppskattning av deras betydelse för samhället. De små högskolorna har i hög grad uppfyllt de förväntningar som ställts på dem, och de spelar en viktig roll för utvecklingen av näringsliv m.m. på sina orter och i sina närregioner. Denna högskolans regionalpolitiska och regionalekonomiska betydelse har blivit allt viktigare. Det är i närsamhället högskolans roll som drivkraft i utvecklingen av näringsliv och förvaltning får sin konkreta innebörd. Högskolan skall vara ”en spjutspets mot framtiden”. Så också i Västernorrland. Högskolan i Sundsvall-Härnösand är ett mycket utvecklingsinriktat exempel och behöver en tillräckligt stor — och tillräckligt växande — bas för att kunna överleva och förkovras till en verklig och integrerad del av regionernas näringsliv. Någon försvagning av högskolan i Västernorrlands län får således inte ske. Tyngdpunkten i den nya teknikutvecklingen är förlagd till storstadsområdena, medan mitt län saknar den högteknologiska forskningsoch utvecklingsmiljö som numera starkt prioriteras av både statsmakterna och företagen i industriella förnyelsebeslut. Det bör påpekas att Sundsvall Härnösand ligger 50 mil från närmaste tekniska högskolor — Luleå, Trondheim eller Stockholm. Kunskapsspridning och teknikspridning är därför insatsområden som i dag är mycket viktiga för mitt läns utveckling. Befintliga resurser inom skolor, samverkansorganisationer, industrier och myndigheter etc. måste således stärkas och förnyas så långt möjligt för att teknikutvecklingen i mer gynnade landsdelar skall kunna avlänkas och även komma Västernorrland till del. Det är självklart att regering och riksdag därtill aktivt måste stötta det utvecklingsarbete som pågår i länet.

Jag förutsätter att regeringen med hänsyn till länets långoch kortsiktigt svåra läge noga och i en positiv, entusiastisk anda prövar dessa och övriga åtgärdsförslag som på senare tid levererats till regeringskansliet från Västernorrlands län.

Herr talman! Jag skall under de minuter som står till mitt förfogande beskriva läget i landets största och av arbetslöshet mest drabbade län, Norrbotten. Arbetsmarknaden i länet har förbättrats väsentligt under 1984 jämfört med tidigare år. Den öppna arbetslösheten var vid månadsskiftet augusti september 6,0 26 mot 7,2 90 för ett år sedan. Även om man tar hänsyn till antalet ungdomar i ungdomslag samt personer i beredskapsarbete och AMS-utbildning är läget ljusare än i fjol. Genom det nya rekryteringsstödet som infördes vid årsskiftet har ca 3 000 personer fått arbete. Av dessa har drygt 30 20 erhållit tillsvidareanställningar. Den gynnsammare situationen för länets basindustrier genom den förbättrade industrikonjunkturen har medfört att de kunnat hålla en relativt hög investeringsnivå, som i sin tur medfört ökade möjligheter till arbete för länets verkstadsföretag. Öppnandet av kulsinterverket i Svappavaara och byggandet av en ny huvudnivå i Malmbergsgruvan är ett par exempel på mycket positiva beslut som medför ökade arbetstillfällen. Den s.k. frizonen i Svappavaara har hitintills gett några nyetableringar, varav det första företaget startar sin verksamhet under hösten. Totalt sett bedömer länsarbetsnämndens omkring 50 prognosföretag att ca 300 nya arbetstillfällen tillkommer under det närmaste året. Men även om arbetsmarknadsläget nu förbättras i Norrbotten och arbetslösheten sjunkit med 1,2 procentenheter så kvarstår det faktum att länet fortfarande har landets största arbetslöshet. Dessutom är det stora geografiska skillnader i sysselsättningsläget. Östra Norrbotten och Tornedalskommunerna har fortfarande en mycket hög arbetslöshet, vilket också gäller Kirunaområdet, även om där ägt rum en förbättring genom tillkomsten av ny företagsamhet. Ett av problemen på länets arbetsmarknad är den förväntade arbetslösheten på byggsidan i vinter, och det beror bl.a. på att de pågående investeringarna hos Vattenfall och landstingen slutförs efter hand samt att de statliga tidigareläggningarna snart är slutförda. Mot den bakgrunden är det positivt att notera regeringens förslag till insatser för att stödja byggsysselsättningen i vinter i de svårast utsatta länen, och Norrbotten tillhör den gruppen. Trots att stora insatser görs för att bredda länets näringsliv och vissa framgångar har noterats, kommer Norrbotten under överskådlig tid att vara beroende av de tunga basindustrierna för att klara sysselsättningen. Det är därför glädjande att gruvoch stålhanteringen nu arbetar i medvind och presenterar en offensiv syn på framtiden. När det gäller gruvhanteringen så har det skett en ljusning vid LKAB, och företaget har åter börjat anställa personal, främst för starten av kulsinterverket i Svappavaara. Dessutom beräknas satsningen på en ny huvudnivå i Malmbergsgruvan under investeringsperioden ge ett hundratal jobb. Vad beträffar stålindustrin fortsätter den positiva trenden, och de metallurgiska anläggningarna vid SSAB i Luleå körs med full kapacitet. Men det är viktigt att notera att även om det f. n. går bra för länets gruvoch stålindustri, står både LKAB och SSAB inför stora framtidsinvesteringar, som är absolut nödvändiga att genomföra om man skall klara konkurrensen och vidareförädlingen av länets råvaror. En fortsatt förädling av de norrbottniska råvarorna är en viktig förutsättning för att klara konkurrensen på världsmarknaden och trygga sysselsättningen på sikt. I huvudsak två faktorer har möjliggjort framgångarna för länets gruvoch stålhantering; dels draghjälpen av den internationella konjunkturuppgången, dels den effektivisering av produktionen som inte varit möjlig utan de medel som ställdes till förfogande genom regeringens proposition 1982/ 83:120. Utvecklingsplanen för Norrbotten sattes i kraft i rätt tid och innebar en injektion i länets näringsliv. Den innebar t.ex. att SSAB erhöll 200 miljoner för investeringar i ett första steg som nu håller på att genomföras. Vidare angavs i propositionen, som riksdagen tog ställning för, att när det första steget var genomfört skulle ytterligare investeringar följa för att en jämn investeringsvolym skulle erhållas. Det är mycket viktigt att den målsättningen fullföljs så att företaget kan klara av en fortsatt positiv utveckling. En annan viktig förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv är goda kommunikationer. Vi har i Norrbotten under året kunnat glädjas åt att en rad investeringar har fullföljts på detta område. Nyligen invigdes Nordkalottvägen, som öppnar stora möjligheter för främst malmfältskommunerna i kontakterna med det nordnorska näringslivet. Vidare har en ny flygterminal invigts i Kiruna, och inom kort kommer en ny flygterminal att tas i bruk i Luleå. Många av de insatser som nu slutförs i Norrbotten på t.ex. kommunikationsområdet hade aldrig kommit till stånd utan en socialdemokratisk regering. Det har de borgerliga regeringsåren lärt oss. Trots de stora problem på sysselsättningens område som vi ännu har i Norrbotten, kommer vi att klara länets utveckling genom ett fullföljande av utvecklingsplanen med stöd av en socialdemokratisk regering.

Herr talman! När jag anmälde mig till talarlistan inför denna allmänpolitiska debatt, var min avsikt att behandla bostadspolitiken. Jag föreställde mig då att det skulle bli ett ganska fylligt och genomlysande block, där väldigt aktuella frågor skulle tas upp till behandling. Intresset från ledamöternas sida har dock inte varit påfallande stort. Av de två som var anmälda till detta block återstår nu endast jag. Det blir mer en monolog än en debatt. Trots detta anser jag att det jag kommer att säga har en viss vikt och ett visst värde, så jag håller väl mitt anförande ändå. Herr talman! Bostadsminister Hans Gustafsson gjorde i tisdags ett uttalande med anledning av den nya fastighetsskatten som var av den karaktären att det inte utan vidare får utlämnas åt glömskans dunkel. Han sade att det inte bara är synd om småhusägarna. Det är lika eländigt för alla boende. Detta uttalande speglar på ett avslöjande sätt den socialdemokratiska politiken, både i stort och beträffande bostadspolitiken. Med socialdemokratisk politik kan i varje fall en viss typ av jämlikhet skapas. Det blir ju lika eländigt för alla. Bostadsministern visar här upp en påfallande håglöshet, uppgivenhet och en defaitism som man sällan ser hos socialdemokrater, men inför vetskapen om hur det är och hur det blir inom bostadspolitiken om socialdemokraterna får råda går det inte längre att hålla masken. Uttalandet visar också att socialdemokraterna är oförmögna att tänka i nya eller annorlunda banor än de traditionellt socialdemokratiska. En gång skattehöjning — alltid skattehöjning, tycks vara regeringens bostadspolitiska signum. Det tycks finnas ett organiskt samband mellan socialdemokratisk bostadspolitik och skattehöjningar. Och som en följd av alla skatter måste även subventionsoch bidragsvapnet tillgripas. Den senaste länken i skattehöjningskedjan heter fastighetsskatt. Det är den nuvarande hyreshusskatten som ömsar skinn, eftersom det gamla blivit för trångt för de socialdemokratiska ambitionerna. Nya grupper av boende får ökade bördor. Bostadsministern kan för sin del fördra nya skatter eftersom, som han sade, det blir lika eländigt för alla boende. Vi avvisar från moderat håll givetvis den föreslagna fastighetsskatten. Vilka motiv anges då mera officiellt för den nya skatten? Omfördelning inom bostadssektorn för att med den nya skattens hjälp kunna subventionera nyproduktionen är ett motiv. Ett annat är att bostadssektorns stöd totalt är för stort, och därför skulle en skatt rätta till detta. Motivet att budgetunderskottet skall pressas ner har också angivits. I den socialdemokratiska föreställningsvärlden finns det inget utrymme för tankegångar som besparingar och nedskärningar. Snart sagt varje problem skall lösas med skatternas hjälp, höjda skatter eller nya. Det märkliga med fastighetsskatten är att den är helt fristående från begreppet skatt efter bärkraft. Alla skall betala, även om förmåga saknas. Alla skall ha sin del av eländet. En annan orättvisa är att de som redan själva betalar sina boendekostnader drabbas värst. Ägarna till frifinansierade småhus, hus som är amorterade och bostadshus på jordbruksfastigheter får fullt ut betala skatten. De som redan nu får räntesubventioner kommer att kompenseras med sänkning av den garanterade räntan. Detta är cyniskt och ett hån mot alla dem som byggt eller köpt hus utan statliga lån och som vill ha ett billigare boende på äldre dar. Ett småhus som taxeras till 300 000 kr. blir 1 400 kr. dyrare att bo i när skatten är fullt genomförd, och ett hus med 450 000 kr. i taxeringsvärde 2 100 kr. dyrare. För att klara detta krävs en löneökning på 5 200 kr., om marginalskatten är 60 26. För många, exempelvis pensionärerna, är det inte möjligt att höja inkomsterna. Skatten kommer att drabba olika i olika delar av landet. De som har en låg inkomst drabbas självfallet hårdare av skatten. För exempelvis en medelinkomsttagare i Kalmar län innebär skatten en större påfrestning av ekonomin än för boende i många andra län. Medelinkomsten i Kalmar län var 1982 ca 55 000 kr. vilket är inte mindre än 17 000 kr. lägre än i Stockholms län. Det finns bara två län i landet där medelinkomsten ligger lägre än i Kalmar län. Den nya skatten kommer att svida särskilt hårt i de län där medelinkomsten ligger lågt. Taxeringsvärdena för lantbrukets bostäder står inte alltid i relation till inkomstnivån för brukaren. Kombinationen stora hus — låga inkomster är ganska vanlig. Här slår fastighetsskatten särskilt hårt. Även här är det boende i de låginkomstlän jag nämnde — Kalmar, Gotlands och Jämtlands län — som drabbas hårdast. Även andra delar av bostadsbeståndet och byggnadsbeståndet får ökade kostnader. De privata fastighetsägarna får fullt ut betala skatten, medan allmännyttan i de flesta fall går fri. Handelsoch hantverksfastigheter och restauranger tillhör även de grupper som skall erlägga fastighetsskatt. När skatten är genomförd beräknas den inbringa 4,7 miljarder kronor. Varje hushåll får i genomsnitt en ökad kostnad på ca 1 000 kr. I den socialdemokratiska propagandan utmålas vi moderater som de som vill rasera den s.k. sociala bostadspolitiken när vi föreslår besparingar på tillsammans 2,1 miljarder kronor inom bostadssektorn. Fastighetsskatten kommer att uppgå till 4,7 miljarder kronor, alltså mer än dubbelt jämfört med våra besparingar. Det måste vara svårt för socialdemokraterna att i fortsättningen angripa oss i dessa frågor, när deras skattehöjningar drabbar mer än dubbelt så hårt som våra besparingar. Från moderat håll kommer vi att göra allt för att stoppa fastighetsskatten. Om skatten ändå, kanske med vpk:s hjälp, röstas igenom i riksdagen kommer en borgerlig valseger att medföra att skatten tas bort. Det är förvisso inte bara i fråga om fastighetsskatt som vi har en annan uppfattning än socialdemokraterna. På nästan varje punkt vill vi föra en annan bostadspolitik än den regeringen för. Jag skall nu inte räkna upp alla de olika förslag till förändringar som vi vill genomföra. Tid och tillfälle kommer sedermera att yppa sig. En grundläggande tanke i vår politik är emellertid att valfriheten måste öka i boendet. Låt människorna i större utsträckning bestämma! Ökade möjligheter att äga sin bostad måste medges. Krångel och byråkrati måste minska. Den snårskog av lagar och bestämmelser som omger boendet måste rensas upp. Både skatter och bidrag måste minska. Inga problem löses med den socialdemokratiska skattemodellen. Herr talman! Den moderata bostadspolitiken är en politik för framtiden. Vi avvisar gårdagens lösningar på morgondagens problem.